Fru talman! En sådan här debatt handlar ju oftast om skiljaktigheter mellan opposition och regering. Jag försökte i inledningen av mitt anförande - miljöministern var inte här då - att poängtera framför allt att vi har samma grundinställning som regeringen, men att vi skiljer oss åt när det gäller fastställandet av delmålen. Jag är säker på att regeringen var medveten om att vitboken skulle komma när regeringen lade fram sin proposition. Jag undrar då: Varför kunde man inte avvakta något? Varför lade man fram propositionen just vid det här tillfället? Varför kunde man inte avvakta ytterligare till i höst? Om jag förstår det rätt kommer parlamentet att behandla den här frågan i höst, och då har vi bättre möjligheter att fastställa de svenska delmålen. Däremot ska vi inte ge avkall på vår position och vår ambition. Om miljöministern känner stolthet över den svenska positionen, känner jag en stolthet över att i många år fått delta i Kemikalieinspektionens styrelsearbete. Där har jag delvis också varit drivande i det internationella arbetet. Kemikalieinspektionen har en mycket stark tjänstemannatradition och mycket kompetenta medarbetare som har fört Sveriges talan och blivit erkända över hela världen för sin kompetens, och den ska vi driva vidare och använda. Men att skapa delmål och fastställa dem så tydligt i det här läget var det som jag tyckte var felaktigt. Jag skulle vilja ha en förklaring av miljöministern till varför man inte under så kort tid kunde avvakta.
Fru talman! Jag instämmer i Patrik Norinders lovord över Kemikalieinspektionen, och i det fall myndighetens skicklighet beror på Patrik Norinders plats i styrelsen tackar jag väl Patrik Norinder också. Jo, visst visste vi om att vitboken var på gång, men vi har ju verkat i flera år för att verkligen kunna arbeta med kemikaliepolitiken som ordförandeland i EU. Vi har påverkat genom debatter tidigare och genom kontakter med kommissionen så att vi fick en vitbok. Det faktum att vi fick en vitbok med så pass radikalt innehåll är också det till stor del, tror jag att man kan säga, en följd av Sveriges och några andra medlemsländers insatser. Vi visste alltså mycket väl att den var på gång. Vi ville också visa mina kolleger och de andra medlemsstaterna vad som går att göra, så det var mycket medvetet att vi då ville lägga fram kemikaliepropositionen. Jag såg till att den omedelbart blev översatt till engelska och att den kunde spridas till alla medlemsländer. Det var ett led i våra ansträngningar för att driva fram en bättre kemikaliepolitik inom EU, och vi har varit ganska framgångsrika i det avseendet. Sedan frågar Patrik Norinder på nytt och på nytt varför vi inte avvaktar. Men att avvakta innebär att man väntar på någon annan. Och varför ska då inte den andra avvakta och vänta på ytterligare någon annan? Våra erfarenheter av miljöpolitik, Patrik Norinder, ända sedan Stockholmskonferensen 1972 och våra ambitioner är inte av det slaget. Våra ambitioner är att vara ledande, att gå före, att försöka få med oss andra, att visa att problemen går att lösa, att visa att industrin inte behöver förlora på att ligga långt framme när det gäller att möta nya krav på miljöhänsyn.
Fru talman! Vi får avvakta och se vad som kommer att hända och vad de svenska delmålen får för konsekvenser. Den här debatten kan vi återkomma till. Jag har också en viss förståelse för att delmålen blev lite strängare med de samarbetspartner som regeringen har, när Miljöpartiet och Vänstern driver en politik som ligger långt utanför verkligheten.
Fru talman! Nu fick Miljöpartiet och Vänsterpartiet beröm också från moderaterna. Nu börjar det osa katt här i kammaren.
Fru talman! Jag ska fatta mig mycket kort. När tror miljöministern att vi kan se kvicksilver och amalgam som en historisk parentes i Sverige?
Fru talman! Jag vill inte ange något årtal. Gudrun vet att vi har varit väldigt noga med att i den här propositionen och i miljömålspropositionen verkligen känna att vi har på fötterna när vi etablerar de nya tidtabellerna för de nya gränsvärdena. Vi ska veta att det här är någonting som vi kan komma att göra. Det kommer att kräva mycket av oss. Det kommer att kräva insatser av olika slag, men detta ska vara rimligt och möjligt att göra. Jag kan inte ange någon tidpunkt när det gäller amalgamfrågan. Däremot lovar jag Gudrun Lindvall att vi ska jobba hårt med frågan. Jag håller med Gudrun och andra i kammaren som har diskuterat amalgam i dag om att detta är ett viktigt problem och att vi ska intensifiera våra ansträngningar för att komma åt det.
Fru talman! Det var ett ganska svävande svar. Jag hade naturligtvis önskat att det hade varit mer precist. Framställningen orsakar stora miljöproblem. Vi kan se att hanteringen i tandläkeriet orsakar stora miljöproblem. Vi kan också se att det i andra sammanhang blir stora problem, t.ex. i krematorier. 975 kilo kvicksilver per år som tillförs i form av amalgam är ett stort miljöproblem, förutom det hälsoproblem som det naturligtvis också är för många människor som inte tål amalgam. När vi kan se beslut som återkommer gång på gång där man säger att amalgamet ska fasas ut och ingenting händer i verkligheten, så förstår jag den irritation, ilska och uppgivenhet som börjar finnas hos många av dem som kämpar för ett amalgamförbud. Jag skulle verkligen önska att regeringen satte sig ned utan prestige och utan skrankor mellan departementen för att se till att få denna fråga löst. Åk ned till EU och kräv ett nationellt svenskt förbud mot amalgam så att vi får den här frågan ur världen någon gång! Vi är ju alla överens om att kvicksilver inte hör hemma i ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Det hör heller inte hemma i ett samhälle där vi vill att det ska vara friska människor. Tyvärr ökar användningen av amalgam i dag, även inom barn och ungdomstandvården.
Fru talman! Jag instämmer i Gudrun Lindvalls beskrivning. Jag har sagt att regeringen kommer att intensifiera arbetet med detta. Vi kommer också att verka gentemot EU för att åstadkomma en öppning i det avseendet. Jag hoppas att vi kan fortsätta att samarbeta, kanske även i den här frågan för att komma framåt. Jag tror inte att vi har några delade uppfattningar i sak. Vad jag däremot har sagt är att jag inte på lösa grunder nu vill kasta ur mig något årtal för när detta ska ha åstadkommits. Jag vill visa mer respekt för sakfrågan än så.

Fru talman! Marianne Andersson tar upp problemet med kvicksilver och amalgam. Det är bara att hålla med och säga att det är ett stort problem. Det kan man inte bortse från. Arbetet med att avveckla användningen av amalgam har pågått under flera år, precis som Marianne också redovisade. Regeringen aviserade i budgetpropositionen år 1999 sin avsikt att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna införa ett förbud mot användningen. Regeringen bedömde att ett förbud mot amalgam skulle kunna införas mot bakgrund av ett föreslaget tillägg till EU-direktivet om medicintekniska produkter. Nu lyckades inte det. Därför undersöks nu möjligheterna att förbjuda amalgam av miljöskäl. Detta undersöker alltså regeringen. Marianne säger att det står ingenting i propositionen om amalgam, amalgamanvändande och problem med det. Däremot har vi beskrivit det i betänkandet. I utskottets betänkande finns detta med, och där finns också den här meningen: "Utskottet förutsätter att detta arbete slutförs senast år 2003." Vi har alltså satt ett årtal från utskottets sida. Man ska undersöka om man ska kunna förbjuda det här på grund av miljöskäl. Det var det som jag antog att Marianne i det sista skedet menade, eftersom hon ur miljösynpunkt beskrev problemen med avfallen.

Fru talman! Det som detta betänkande i huvudsak bygger på är Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets samarbetsproposition Kemikaliestrategi för Giftfri miljö. Samarbetet med framtagandet av propositionen har varit ett positivt samarbete som har satt sin prägel på propositionen. Propositionen är en utveckling av vårt miljömål om en giftfri miljö och utformar dess delmål. Det har blivit bra. I dag finns över 100 000 kemiska ämnen registrerade inom EU. Varje år tillkommer mellan 500 och 1 000 nya ämnen. Av de 2 500 ämnen som man använder mest har man bara säkra kunskaper om en sjundedel. För tio år sedan började EU riskvärdera 130 kemikalier. Hittills har bara ett fåtal ämnen utvärderats. Därför är det viktigt att Sverige nu går före EU och ändrar synen på kemikalier i grunden. I fortsättningen blir det tillverkarnas ansvar att visa att de kemiska ämnen som de tänkt tillverka eller använda inte är farliga. Därför ser vi det som positivt att all riskbedömning av kemikalier ska utgå från de känsligaste individerna, barn och andra känsliga grupper, t.ex. personer med speciella sjukdomar. Detta är bra formulerat i propositionen. Fru talman! I detta betänkande behandlas även en v-motion om kvicksilver. Kvicksilver är en giftig, lättflyktig metall som inte bryts ned utan anrikas i naturen. Den är oerhört giftig. Många riktigt giftiga substanser som människan släpper ut mäts i gram, men kvicksilverutsläppen handlar om många ton. I dag har ett flertal myndigheter ansvar för avvecklingen av kvicksilver inom olika sakområden. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket delar på huvudansvaret. En del uppgifter om den kommersiella hanteringen av kvicksilver är hemliga. Denna uppdelning gör det svårt att få en fullständig och heltäckande bild av hur avvecklingen av kvicksilver utvecklas. Avvecklingen av amalgam, kvicksilverhaltigt tandvårdsmaterial, tycks ha gått i stå. Det nu existerande EU-direktivet om medicintekniska produkter är det som skapar problem för oss när det gäller avvecklingen av kvicksilverhaltigt tandvårdsmaterial. I betänkandet framgår det att regeringen nu undersöker möjligheten att förbjuda amalgam av miljöskäl. Utskottet förutsätter i betänkandet att det här arbetet ska ha slutförts senast 2003. Nu används ca 975 kilo kvicksilver per år till tandvårdsmaterial. Det är viktigt att vi får stopp på kvicksilverspridningen i vårt samhälle, oavsett om vi använder kvicksilvret i tandvården, lysröret eller batteriet. En amalgamfyllning, vanligen minst 2 gram amalgam, innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör eller lågenergilampor, enligt Miljöförvaltningen i Stockholm. Så visst bör vi lägga krut på att fasa ut de 975 kilo kvicksilver som vi stoppar in i tänderna per år. Det motsvarar per år troligen ca 195 miljoner lysrörs innehåll av kvicksilver. Avslutningsvis vill Vänsterpartiet som ett klarläggande och en precisering framhålla att det i delmål 3 i propositionen framgår att nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara fria från kvicksilver senast 2003. Redan befintliga varor som innehåller kvicksilver ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Vänsterpartiet menar att skrivningen i propositionen om att utfasningen av kvicksilver ur nyproducerade varor ska ske senast 2003 inkluderar kvicksilverhaltigt tandvårdsmaterial. Därmed har vi ställt upp på propositionen och betänkandet och avstått från att reservera oss i denna del.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

Fru talman! I april 1999 antog riksdagen 15 miljömål att uppnås inom en generation, med undantaget att miljömålet Begränsad klimatpåverkan skulle uppnås inom två generationer. Kristdemokraterna tillstyrkte. Den proposition som här debatteras, Kemikaliestrategi för Giftfri miljö, avhandlar fem av de sex delmålen för miljömålet Giftfri miljö. Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning när det gäller inriktningen av de delmål propositionen behandlar. Delmålen måste rimligen ha samma tidsram som miljömålen. Det är bra att tidsramen nu anges så att färden mot dessa mål kan påbörjas omgående och med så hög fart som möjligt. Den nationella politiken och EU-politiken hänger nära samman, som vi har hört förut här. Nationella åtgärder får inte alltid avsedd effekt om inte motsvarande beslut fattas på EU-nivå. Harmonisering är nödvändig. Det känns därför uppmuntrande att ta del av EU-kommissionens förslag till vitbok för kemikalier och arbetet med EU:s sjätte miljöprogram. Stora skillnader i miljökrav kan påverka konkurrensförmågan. Föga är vunnet om svenska företag på grund av höga miljökrav utkonkurreras av utländska företag med lägre miljökrav. De EU-inriktade strategier som beskrivs i propositionen är därför oerhört viktiga. Regeringen lägger ett mycket stort ansvar på industrin och näringslivet för genomförandet av propositionens kemikaliestrategi. Industri och näringsliv tar också gärna detta ansvar, har jag förstått. Regeringen föreslår bl.a. att tillverkare själva ska testa sina produkter. Enligt regeringen kommer företagens kostnader för testen att vara tämligen begränsade. Vi kristdemokrater vill dock fästa uppmärksamheten på att det rör sig om ett stort antal produkter som ska undersökas på relativt kort tid. Rent praktiskt kan det visa sig vara svårt för aktörerna att uppfylla uppställda tidskrav. Kristdemokraterna vill därför betona statens ansvar. Det går inte att bortse från att staten drabbas av kostnader när nationen ska nå miljömålen. Exempelvis förefaller alternativ i stor utsträckning saknas till djurtest för toxikologiska bedömningar, i varje fall i nuläget. Regeringen konstaterar vidare att genomförandet av delmålen, nationellt och inom EU, kräver betydande insatser av svenska myndigheter. Detta gäller i synnerhet Kemikalieinspektionen, som har huvudansvaret för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Möjligheten att uppfylla de uppställda målen inom utsatt tid är beroende av vilka resurser berörda myndigheter ges. Det är en brist att regeringen inte gör någon bedömning av propositionens statsfinansiella konsekvenser. Detta framstår som underligt jämfört med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier, där det för varje miljömål finns ett avsnitt om statsfinansiella konsekvenser. Kristdemokraterna tillstyrker tidsplanen för kemikaliestrategin. Samtidigt är det svårt att bedöma förutsättningarna för att producenter i samverkan med myndigheter ska kunna hålla tidsramarna när regeringen inte redovisar hur stora resurser man från statens sida är beredd att satsa. Detta framgår inte heller av 2001 års ekonomiska vårproposition. Riksdagens ställningstagande till regeringens tidsplan för utfasningen av farliga ämnen görs därmed på osäkra grunder. Kristdemokraterna har därför fogat till betänkandet ett särskilt yttrande men tillstyrker annars förslaget om kemikaliestrategi.

Fru talman! Jag har lyssnat på den debatt som har förts här i kammaren och tycker att den har varit väldigt intressant att ta del av. Jag står bakom de uttalanden som den moderate företrädaren Patrik Norinder har gjort, men jag har valt att fokusera på ett ämne. Det gäller kvicksilvret. Jag lyssnade också på vad miljöministern sade om hur viktig miljön är för människors hälsa och att regeringen nu ska beakta hur kemikaliernas egenskaper påverkar hälsan och miljön. I detta sammanhang vill jag lyfta upp kvicksilvret. Om jag inte minns fel cirkulerade det för ett år sedan några tvålar i handeln som drogs tillbaka just därför att de var skadliga för hälsan. Samma resonemang kan naturligtvis appliceras på det kvicksilver som finns i munnen, dvs. i amalgamet. Metallbiologiskt centrum i Uppsala har gjort studier som visar att det finns ett samband mellan halten av kvicksilver i blodet och amalgam. Dessa studier visar också att vid amalgamsanering sjunker halten av kvicksilver i blodet. Med anledning av det jag nu sagt anser jag att det är viktigt att det kvicksilver som finns inom tandvården behandlas på samma sätt som kvicksilvret i miljön. Därför hoppas jag att regeringen kommer att beakta detta vid framtida propositioner.

Fru talman! Vi ska nu debattera frågor som handlar om miljölagstiftningen, framför allt frågor som rör miljöbalken men också miljöklassning av olika bränslen. En av grunderna i den moderata miljöpolitiken handlar om teknikutveckling. Vi har sett många exempel i den moderna historien på hur ekonomisk tillväxt och starka företag kan utveckla allt miljövänligare tekniker. Den bästa miljöpolitiken är den som förs av enskilda medborgare eller företag. Den svenska allmänheten och många företag som verkar i Sverige är duktiga på att ta sin del av ansvaret. Endast om vi har bärkraftiga företag som har råd att lägga om sina tekniker, och om vi har ett företagsvänligt klimat så att nya intressanta företag med nya idéer kan växa och utvecklas, kan vi lyckas med våra miljöpolitiska mål. Det är viktigt att vi för en dialog med näringslivet för att komma framåt. Fordonsbränslefrågorna är ett sådant område där dialogen är viktig. Det har framkommit i denna dialog att det kanske inte står riktigt rätt till med miljöklassningen av dessa bränslen. Är detta sant är det mycket illa om våra lagar och regler är hinder i vägen för att utveckla nya och bättre bränslen. Det är därför mycket glädjande att vi i utskottet har kunnat ena oss kring ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av miljöklassningen av bensin. Denna översyn bör genomföras utan dröjsmål. Fru talman! Det är också glädjande att det i detta betänkande finns skrivningar från ett enat utskott om utgångspunkter för det fortsatta miljöarbetet. Utskottet har uttryckt, i enlighet med en partimotion från oss moderater, att man "fullt ut" bör "använda marknadskrafterna och de marknadsekonomiska verktygen samt enskilda människors engagemang". Detta signalerar en omläggning av de mera tillväxtovänliga partiernas politik. Men det kanske är för mycket att hoppas på. Dessa partiers agerande antar jag kommer att fortsätta att präglas av ovanifrånperspektiv, regler, skatter, förbud och mera lagstiftning. Fru talman! Jag älskar att äga. Jag äger inget särskilt just nu. Jag äger ingen bil. Jag äger inget hus, ingen lägenhet. Förvisso en gammal cykel, som jag med egna händer har renoverat, och en del annat. Men jag älskar min rätt att äga. Ägandet kan ibland få en negativ klang. Egoism, pryltokighet och andra mera negativa ord används ibland i samhällsdebatten om ägande. Och visst kan man ibland ha sina materialistiska drömmar om vad man skulle vilja ha. Men för mig är ägande en grundläggande demokratisk rättighet. Att äga något kan vara ett sätt att utveckla sina egna drömmar. Dessa drömmar kan rymmas i ett hus, i en bit jordbruksmark eller i ett företag. Något för mig som individ att känna trygghet i, att vårda ömt, att utveckla mig själv genom. Länder som inte beviljar ägande eller förvägrar vissa människor det på grund av etnisk tillhörighet, fattigdom eller kön är inga demokratier. Sverige är en demokrati och vi har en grundläggande äganderätt. Jag hoppas förvisso att vårt lands äganderätt kan stärkas på många sätt, att den ska grundlagsfästas på ett tydligt sätt, att den ska bli djupare än den är i dag. Fru talman! De moderata reservationerna handlar i mångt och mycket om en stärkt äganderätt. Förutom att vi anser den vara en grundläggande demokratisk rättighet kan vi även se samhälleliga vinster med en stark äganderätt. Det man äger och förvaltar sköter man oftast mycket bättre än det man hyr eller lånar. Det är en annan grundläggande moderat princip för miljön, just därför att i ägandet ryms allt det som jag tidigare har nämnt. Man kan inte vara vidare smart om man förstör det man själv äger. Vi vill se över miljöbalken i alla de delar där den riskerar att hämma äganderätten. Vi är medvetna om att det just nu finns en utredning som ser över balken, men vi vill skicka med en del rekommendationer till den och be den skynda på lite, för det brådskar. Med miljöbalkens införande har följt massor av problem kring omfattande byråkrati i samband med tillståndsprövningar och ändringar av tillståndsprövade anläggningar. Vissa företagare drabbas av höga tillsynsavgifter genom såväl miljöbalken och djurskyddslagen som livsmedelslagen. Det kan ibland handla om märkliga hanteringar av sanktionsavgifter. Ett exempel från verkligheten är en lantbrukare som drabbades av en ladugårdsbrand. När han sedan byggde upp en modern anläggning som tillgodosåg alla byggnads och djurskyddskrav missade han att skicka in vissa av ansökningspapperen i tid. Då utdömde kommunen 150 000 kr i sanktionsavgift. Det finns flera sådana exempel. Det förstår väl de flesta att det inte finns någon rimlighet i denna hantering av småföretagare. Detta måste snabbutredas och åtgärdas snarast. En annan mer grundläggande sak är att Lagrådet vid balkens införande menade att balken ibland står i direkt strid med grundlagen. Detta i kombination med tillämpningen av allmänna hänsynsregeln kan medföra intrång i pågående markanvändning utan att markägaren får rätt till ersättning. Vi har kritik mot att en kommersiell användning av allemansrätten kränker markägare. Vi har kritik mot att det generella strandskyddet begränsar markägarens användning av marken på ett orimligt sätt. Dessa saker har vi påpekat många gånger tidigare i kammaren. Jag kan bara hänvisa till det som sagts tidigare. Viss mark bör skyddas. Vi moderater vill instifta en fond för biologisk mångfald som ska finansiera inköp av skyddsvärd skog. Men vi vill ha till stånd en mer skälig ersättning till markägaren när reservat och liknande införs på någons mark. Vi vill att myndigheterna ska förbättra sin information till berörda markägare. Det klagas på långa väntetider och handläggningstider av sådana ärenden. Det leder till osäkerhet om vad som gäller och vad som ska hända för enskilda markägare. Ibland skickar våra myndigheter ut personal för att inventera privat mark utan att föranmäla sitt besök. Så kan vi inte ha det i ett rättssäkert land. Vi måste tydligare respektera det privata ägandets rättigheter. Vi moderater har ett stort antal förslag till hur vi ska stärka enskilda människors rättigheter. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen 1.

Fru talman! I det här betänkandet, som är benämnt Miljölagstiftning, behandlas en mängd skilda saker. Jag tänkte emellertid bara uppehålla mig vid en sak i mitt anförande, även om det i sig skulle kunna diskuteras mycket kring det som står i betänkandet. Men på något sätt tycker jag att flera av de frågor som är behandlade i detsamma har debatterats i samband med betänkanden som har handlat om sådant som har närmare anknytning till de sakerna. Det jag tänkte uppehålla mig kring, fru talman, är fosfor. Betydande mängder avloppsslam produceras oavbrutet i våra reningsverk. Det gör de därför att varje person i Sverige producerar ungefär 100 kilo slam varje år. I dessa 100 kilo slam finns ungefär ett kilo fosfor. Inriktningen hittills, aviserad av såväl den här kammaren som regeringen och Naturvårdsverket, har varit att slammet ska återanvändas i jordbruket om de angivna kvalitetskriterierna kan uppnås. Varför är detta viktigt? Jo, det är det av det skälet att av alla växtnäringsämnen intar fosfor på något sätt en nyckelposition, såväl i odlingen som i det kretslopp som borde finnas mellan stad och land. Där handlar det väldigt mycket om att hushålla med ändliga naturresurser. Detta kretslopp är nödvändigt därför att fosforn mer än många andra växtnäringsämnen är en ändlig och icke förnybar resurs. Man räknar för att ta några siffror med att världens brytbara fosforreserver räcker i kanske 100 år till med nuvarande förbrukning. I diskussionen om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling intar därför frågan om hushållning med fosfor en central roll, tycker jag. Kväveföreningar, som är en annan sak som behövs för att det ska växa bra och en odling vara framgångsrik, är inte en ändlig resurs. Den är därför inte på samma sätt i behov av att tas om hand i det här sammanhanget och på sätt som vi föreslår i vår motion då det gäller att ta hand om saker i våra avloppsreningsverk. Vad är då att göra? I vår motion har vi tagit fram några saker som vi tycker att regeringen med det snaraste bör ta initiativ till. Vi tycker för det första att regeringen bör ta initiativ till en internationell fosforkonvention som uppmärksammar den av mig relaterade problematiken kring att fosfor är en ändlig resurs som riskerar att "ta slut". För det andra tycker vi att regeringen borde initiera den här frågan, och det med skyndsamhet, inom EU. Detta därför att inom den europeiska unionen är fosfor en bristresurs redan i dag. Vi har mycket få brytbara tillgångar inom den europeiska unionens yta. För det tredje bör regeringen och framför allt dess myndigheter ta initiativ till överläggningar med kommunerna, de som i praktisk handling sköter det mesta av vår reningsverksamhet i landet. Man bör ta initiativ som förhoppningsvis leder till att det sker en kursändring vad gäller slamhanteringen till gagn för oss alla. För det fjärde borde vi, dvs. kammaren, riksdagen, självklart i samarbete med sittande regering, försöka att åstadkomma ett förslag som innebär att vi får ekonomiska styrmedel som prioriterar återvinning av fosfor, i stället för att som nu fortsätta att använda jungfrulig fosfor. Jag undrar, Ingemar Josefsson, varför ni inte med kunskap om hur läget är har tagit fasta på det vi nu för andra året i rad tar upp i en motion på ett bättre sätt än vad ni har gjort i det utskottsbetänkande som har presenterats för kammaren i dag. Varför ser ni inte mer seriöst på problemen? Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 9.

Fru talman! Miljöbalken och äganderättsskyddet, allemansrätten, ersättning till markägare, samråd med markägare, beslut om strandskydd, miljöklassning och alternativa bränslen är angelägna frågor som vi har tillfälle att diskutera här och nu. Det pågår nu en översyn av miljöbalken. Vi får anledning att återkomma till den diskussionen. I fråga om miljöklassning och alternativa bränslen arbetar regeringen nu med att ta fram en strategi för utveckling och introduktion av alternativa bränslen på kort och på lång sikt. Det arbetet måste också inkludera frågan om miljöklassning av vissa drivmedel. Problemen i dag för alternativa drivmedel har delvis en koppling till EU-direktiv, men kanske i ännu högre grad till de svenska lagar som går utöver direktiven. Ett exempel på det är koldioxidskatten på drivmedel. Sverige skulle kunna ta bort större delen av skatten på de flesta förnybara drivmedlen utan att bryta mot någon överenskommelse inom EU. Om ett drivmedel för uppvärmning görs mer miljövänligt än dagens fossila drivmedel förändras inte skatten i dag till förmån för det miljövänliga alternativet. Om en ambitiös bilist övergår till att använda vätgas som är producerad ur solenergi i stället för t.ex. bensin betalar han fortfarande full koldioxidskatt, trots att vätgas inte innehåller kol och råvaran är förnybar. För att stimulera medborgarna att övergå från fossila bränslen till mer miljövänliga bränslen krävs förändringar i första hand av svenska lagar och skatter, i andra hand av EU-direktiv. Allemansrätten, liksom strandskyddet, återkommer ständigt i våra debatter. Några vill inskränka allemansrätten. Den socialliberala inställningen är att vi ska vara rädda om vår allemansrätt. För att kunna göra det är det avgörande att allemansrätten inte missbrukas. Kommersiellt organiserad verksamhet på annans mark ska ligga utanför vad allemansrätten tillåter. Det finns ett missförstånd vad gäller strandskyddet, som visar sig varje gång vi diskuterar frågan. Några säger att besluten ska fattas regionalt - lokalt säger andra. Men besluten fattas i dag i princip lokalt och regionalt. Problemet är att genom lokala beslut har ett stort antal avsteg från de generella strandskyddsreglerna tagits. Det är ett förhållande som miljöministern har uppmärksammat, och nu överväger han förändringar som kan förhindra att olämpliga avsteg görs. Högerpartierna - där har också Centern hakat på - vill helt upphäva strandskyddet och införa en generell rätt att bebygga stränder. För en borgerlig vänster är detta uttryck för bristande känsla för naturen och naturvärdena. I en reservation tas avsättning av mark som ska skyddas upp. Man anser att frågan om samråd med markägaren är viktig. Anledningen till att jag inte ställer mig bakom den reservationen är att den skyldigheten redan finns. Samrådsskyldigheten finns i dag, varför en reservation i den frågan är onödig. Viljan att medverka till att skydda viss natur är stor i Sverige - hos enskilda mark och skogsägare och hos företag. Det är viktigt för att lyckas med de ytterligare nödvändiga avsättningarna att markägaren får en skälig ersättning. Det är därför som jag vill yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Harald Nordlund tar återigen upp frågan om strandskydd i debatten. Jag vill påtala följande för Harald Nordlund. Som jag ser det innebär en förändring av bestämmelserna kring strandskyddet utvecklingsmöjligheter för andra delar i landet än det område som Harald Nordlund kommer från och det område vi nu befinner oss i. Det är områden som är i behov av en stark utveckling. Vidare värnar jag och vill utveckla det kommunala självstyret.

Jag tycker att Harald Nordlund bör ändra inställning, dvs. ge alla delar av landet möjligheter att utvecklas. En sådan sak är att förändra lagstiftningen kring det strandskydd vi har i dag.
Fru talman! För allas information: Harald Nordlund har sina rötter i en liten by i Norrbotten vid Bottenviken. Det är inte mitt hemvist Uppsala som vägleder mig här utan det är mitt intresse av att värna värdefull natur. Jag vänder mig mot och kritiserar här att ni tre partier vill upphäva strandskyddet. Det är vad ni säger i er reservation. Jag är förvånad över att Centern hakar på den reservationen. Den visar på en mycket stark brist på känsla för naturvärdena. Besluten ligger i dag nära människorna. Det är besluten som möjliggör avsteg från de generella bestämmelserna. Det är bra. Ett bekymmer är att ett mycket stort antal dispenser har beviljats. Det är dispenser som Naturvårdsverket inte har hunnit granska. Det är inte ett bekymmer att det finns möjlighet att lokalt och regionalt göra avsteg.
Fru talman! Jag får läsa innantill från det särskilda yttrande som vi har avgivit där det i sista stycket står följande: "Utgångspunkten för lagstiftningen skall vara den motsatta mot i dag. Vi anser att det skall finnas en generell rätt att bygga på mark nära stränder och vattendrag. En kommun skall dock kunna begränsa denna rätt, men endast där så kan motiveras med hänsyn till känsligt djur och växtliv eller för att garantera allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv. Detta skall då ske genom antagande av detaljplan. Då ges de bästa förutsättningarna för en god sammanvägning av olika intressen." Detta innebär inte att vi släpper det fritt, Harald Nordlund, utan vi för ju ned beslutskompetensen till dem som lever i områden som berörs. Vi utvecklar det kommunala självstyret, samtidigt som vi ger en utvecklingsmöjlighet för de svaga områdena i landet, som tyvärr är alltför stora.
Fru talman! Mycket riktigt! Det som Eskil Erlandsson nu läser upp innebär att man upphäver nuvarande strandskyddsbestämmelser och inför en generell rätt att bebygga. Avsteg från den generella rätten att bygga ska kunna ske, sägs i det särskilda yttrandet, men utgångspunkten ska vara att man alltid ska kunna bygga. Det kallar jag att upphäva strandskyddsbestämmelserna.
Fru talman! Ett borttagande av det generella strandskyddet leder inte till anarki, Harald Nordlund. Det finns fortfarande lagar som styr detta. Plan och bygglagen, det vanliga planförfarande som kommunerna hanterar och alla andra byggfrågor där det inte finns någon form av statliga restriktioner löser detta. Jag är övertygad om att kommunerna i många fall gör bättre bedömningar än staten av vad som är lokalt skyddsvärt. Jag vill också, i likhet med Centern, säga att det här är ett sätt att ge möjlighet till utveckling på landsbygden. Jag tror att det här återigen är ett typiskt exempel där Folkpartiet utkristalliserar sig självt som ett renodlat stadsparti. I städerna är detta inget problem. Rika stadsbor har alltid möjlighet att köpa befintliga tomter vid vattnet. Det här är ett stad-land-perspektiv som man inte får glömma bort. De tre saker som vi vill göra med detta är att möjliggöra utveckling i harmoni med naturvärden, stärka äganderätten och föra ned beslut som fattas bäst på lägsta möjliga nivå, vilket i EU-sammanhang kallas subsidiaritetsprincipen.
Fru talman! Men vi vill inte upphäva nuvarande bestämmelser, som möjliggör att man lokalt gör avsteg från strandskyddsbestämmelserna. Det handlar inte om att vara stadsvän, utan det handlar om att värna om naturen. Självfallet är förhållandena olika i olika delar av landet, och det är därför det är så viktigt att vi fortsätter att ha den här möjligheten att lokalt och regionalt göra avsteg. Självfallet tar Naturvårdsverket den typen av hänsyn också. Men det är väldigt viktigt att vi för naturens skull har kvar de generella strandskyddsbestämmelserna - från vilka man ska kunna göra avsteg i särskilda fall. Det ni pläderar för är att helt upphäva strandskyddsbestämmelserna. Jag tycker att det visar på en okänsla för naturvärdena. Jag är inte förvånad över att de två högerpartierna gör det, men jag är oerhört förvånad över att Centern hakar på.
Fru talman! Då vill jag ganska rakt fråga Harald Nordlund: Vill Harald Nordlund underkänna allt det miljöarbete som sker på lokal nivå? Det är lite grann det som han säger, dvs. att vi ska från statens sida lägga regleringar därför att våra kommunpolitiker i byggnadsnämnder och liknande nämnder inte klarar att sätta gränser för vad som är bra och skyddsvärda naturvärden och vad som inte är det. Jag har noterat att Folkpartiet brukar kalla sig Folkpartiet liberalerna. Jag har noterat att Harald Nordlund brukar kalla sig själv socialliberal, med ordet social understruket. Kanske är det detta vi ser exempel på när det gäller förhållandet till äganderätten just nu.

Fru talman! Det är ju just att man lokalt har kunskapen och att man ska kunna använda den lokala kunskapen för att kunna göra avsteg som är poängen i nuvarande ordning. Det som ni vill göra är att helt upphäva bestämmelserna. Om man lokalt ska ta initiativ för att skydda i särskilda fall tycker inte jag att det är att värna om naturen.

Fru talman! Jag står givetvis bakom våra reservationer, men jag yrkar inte bifall till dem, för tids vinnande. Jag är mycket glad över ett av förslagen i det här betänkandet, nämligen förslaget om bifall till min motion om miljöklassning av drivmedel. Det är väldigt roligt. "Utskottet föreslår att regeringen utan dröjsmål genomför en översyn av miljöklassningen av bensin och dieselolja och kriterierna för de olika miljöklasserna. Översynen bör inriktas på ett system som ej missgynnar utvecklingen av alternativa eller mer miljövänliga drivmedel. I den mån gällande bestämmelser inom EU motverkar en sådan utveckling förutsätter utskottet att regeringen verkar för en förändring av detta regelverk." Detta är ett mycket positivt och glädjande förslag av utskottet. Nuvarande bestämmelser om densitet och kokpunkt har inte miljörelevans. De är utformade efter de drivmedel som finns, bl.a. den miljöklass 1-diesel som finns på marknaden. Jag har t.o.m. inhämtat att ett av skälen för det här är att det företag som gör miljöklass 1-diesel har gjort väldigt stora investeringar för att utveckla den, och de här investeringarna måste få betala sig. Jag tycker att det är upprörande om det är på det viset. Kriterierna ska naturligtvis ha miljömässig relevans, för annars hindrar de nya drivmedel som kan vara miljömässigt bättre - de kanske t.o.m. kan vara förnybara. Jag är glad åt detta embryo till att få konkurrens på drivmedelsområdet, denna inledning till att ändra saker och ting. Det finns en massa andra märkligheter på drivmedelsområdet som också behöver ändras, som utskottet inte har haft att ta ställning till nu. Det är framför allt att koldioxidneutrala drivmedel måste betala koldioxidskatt. Det är en absurd regel. Den styrs av mineraloljedirektivet. Det finns två sorters undantag från detta. Det är det generella undantaget, 8.4-undantaget för biogas. Det innebär att metan som framställs inom biologiska processer har undantag. Jag tycker inte heller att det låter speciellt konkurrensneutralt som regel. Varför just biogas? Jag gillar biogas, men det är dock en drivhusgas som är 20 gånger så potent som koldioxid. Varför specificera just till att endast biogas ska ha undantag och inte, som Harald Nordlund var inne på, t.ex. vätgas producerad från solenergi? De borde kunna ha samma undantag, om man utformar den här regeln mer generellt. Den andra möjligheten till dispens är pilotprojektsdispenser. De har praktiskt taget inte delats ut sedan 1997. Det man kan notera är att i huvudsak stora företag har fått pilotprojektdispenser. Små företag har nekats dispens. Det är inte heller bra. Det är inte alls konkurrensneutralt. Det stora felet är att koldioxidneutrala drivmedel koldioxidbeskattas. Det styrs i och för sig från mineraloljedirektivet. Man kan dock gå runt det på olika sätt. Jag menar att regeringen borde försöka göra det. Hittills har regeringen inte ansträngt sig. Vi har försökt påverka regeringen att göra det, men vi har hittills inte haft någon framgång. Det är tråkigt. Man skulle kunna anse att mineraloljedirektivet bara ska appliceras på mineraloljor, att olja gjord på raps eller biomassa naturligtvis inte ska betraktas som mineralolja. Det är onaturligt. Den omdefinitionen borde vara naturlig att verka för i EU. En annan variant är att göra en teknisk omdefinition av mineraloljorna inom mineraloljedirektivet, att inte försöka gå utanför och säga att biologiskt baserade oljor inte ska ingå. Antingen tar man bort de förnybara oljorna eller också gör man en ny definition inom direktivet. Det senare kan man också göra. En tredje möjlighet är att utvidga undantaget till att gälla förnybara eller koldioxidneutrala drivmedel och inte bara de specifika produkter som regeringen nu anger som undantag. Jag tror inte att det är omöjligt att påverka EU i den riktningen. Det pågår ett ambitiöst arbete i EU. Man vill främja t.ex. förnybar el och jobbar på flera andra sätt framåt med ambitioner. Jag tror inte att man skulle mötas av kalla handen om man försökte göra något åt drivmedlen. Alla inser ju att de är ett stort problem. Regeringen har inte gjort något åt det än. I stället reserverar man området för sina vänner bland storföretagen och för sig själv att styra. Det är inte bra. Det verkar som om regeringen är fast förvissad att man måste fixa drivmedel, bilmotorer, bilar, infrastruktur för tankning av bilar osv. på en gång under statligt överinseende och kontroll. Dessutom får det inte drabba skatteintäkterna på ett oplanerat sätt. Det är också ett stort intresse. Med de ambitionerna och den inriktningen kommer vi inte att få någon utveckling. En loj och räddhågad inställning gör att utvecklingen kommer att gå mycket långsamt. Fordonstrafiken i världen ökar explosionsartat och växthuseffekten med den. Med växthuseffektens ökning kommer nya sjukdomar och nya ekologiska katastrofer, så vi har inte råd att vänta. Det finns inget förnuft i att vänta på att oljebolagen och bilindustrin ska ta fram förnybara drivmedel. Det kommer de inte att göra förrän de själva tjänar på det. Regeringen måste skapa konkurrensneutrala regler på drivmedelsområdet. Det är det viktigaste regeringen över huvud taget kan göra för att främja förnybara drivmedel. Jag vill också ta upp reservation 7 från Miljöpartiet, Skärpning av strandskyddsbestämmelserna. Under den gångna sommarens översvämningar blev det tydligt att många hus hade byggts i så låga lägen att översvämningar kunde förväntas vid en ganska blygsam höjning av vattenståndet i älvar och andra vattendrag. Uppenbarligen räcker inte dagens strandskydd för att motverka den typen av problem. Att vi dessutom kan förvänta oss större klimatvariationer och klimatförändringar och därmed regn och översvämningar i framtiden gör det inte lättare. Vi måste titta på problemet. Det skulle vara bra om regeringen gjorde en översyn t.ex. i samband med kartläggningen av strandskyddet som Naturvårdsverket har fått i uppdrag att göra.

Fru talman! Jag vill påpeka att det betänkande vi talar om omfattar 58 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden som tar upp miljölagstiftningen och en del andra frågor. Utskottet yrkar avslag på samtliga motioner som gäller miljölagstiftningen med hänvisning bl.a. till att Miljöbalkskommittén har i uppdrag att se över miljöbalken i flera viktiga avseenden. Jag vill också passa på att yrka bifall till utskottets hela förslag. I anslutning till betänkandet har vi också behandlat miljöklassning av vissa fordonsbränslen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande som i korthet innebär att regeringen bör se över miljöklassningen av bensin och dieselolja så att utvecklingen av alternativa bränslen inte missgynnas. Ska vi vara ärliga så är det den delen av betänkandet som är intressantast. De andra frågorna har vi diskuterat flera gånger i kammaren. Jag koncentrerar mig till att börja med på tillkännagivandet. Vi i utskottet vill uppmärksamma det problem som uppstår när gammal och ny teknik bryts mot varandra. Lagstiftningen har i stora delar utformats för att klara krav som gällt tidigare då man haft en äldre teknik. Utskottet vill driva på för att få en snabb anpassning av lagstiftningen som så lite som möjligt styrs av bränslevalet men ger en styrka i miljön. Den ska ta hänsyn till miljön i stället för bränslevalet och på det sättet inte missgynna de alternativa bränslena. Det innebär inte att utskottet är omedvetet om vad som har gjorts på området. Jag vill tala om för dem som lyssnar att utskottet också har noterat och hänvisar till att regeringen vidtagit och planerar att vidta åtgärder på ett flertal områden för att minska användningen av fossila bränslen och motverka problemen med föroreningar från transporter och drivmedel. Miljöministern har redovisat för riksdagen att regeringen avser att utarbeta en strategi för utveckling och introduktion av alternativa bränslen på kort och lång sikt. Regeringen har ingått ett avtal om ett sexårigt samverkansprogram med bilindustrin om forskning och utveckling av miljövänligare bilar. I skattelagstiftningen underlättas introduktionen av el och hybridbilar genom en femårig befrielse från fordonsskatten. Biogasen är skattebefriad genom att Sverige har erhållit det s.k. 8.4-undantaget från mineraloljedirektivet. Miljöministern har också redovisat behovet av forskning, utveckling och demonstration för att sänka kostnaderna för alternativa drivmedel och öka effektiviteten i tillverkningsprocesserna. Regeringen driver också frågan om mer miljövänliga drivmedel inom EU. Bl.a. inriktas arbetet på att nästa revidering av det s.k. Auto/oil-direktivet ska innebära möjligheter till högre inblandning av etanol i bensin inom ramen för vad som är tekniskt acceptabelt. I föregående debatt i dag om en kemikaliestrategi för giftfri miljö redovisades att regeringen inom EU kommer att verka för fortsatta förändringar av sammansättningen av bränslen. Regeringen avser att uppdra åt Naturvårdsverket att tillsammans med Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten utreda frågan om förändringar av användningen och sammansättningen av petroleumbaserade bränslen i syfte att få fram underlag för fortsatt agerande inom Det kan också tilläggas att regeringen i vårpropositionen föreslår en rad åtgärder för att öka takten i den ekologiska omställningen. Omställningen av energisystemet intensifieras genom prioriterade satsningar på ny teknik, t.ex. i form av nya samverkansprogram med näringslivet avseende vindkraft, elproduktion och biogas för fordonsbränslen. Regeringen avser att snarast fastlägga en strategi för hur skattenedsättning för alternativa drivmedel, dvs. andra drivmedel än bensin och diesel, ska ske. I de svenska delmålen har vi åtgärdsstrategier som regeringen redovisar, vilka vi har diskuterat i dag. Man tar upp friskare luft, bara naturlig försurning, en strategi för en effektivare energianvändning och transporter. Det kommer också att ställa krav på dessa områden och kommer ytterligare att ha betydelse på just dessa områden. Vårt tillkännagivande här ligger i linje med det regeringen jobbar med. Jag tycker ändå att det är tillfredsställande att vi har gjort det tillsammans och att vi markerar att det nya som måste komma innebär lagstiftning. Den ska inte vara baserad på att det är en viss teknik eller ett visst bränsle utan ska ge en stimulans för att man ska få fram de olika alternativen. Det är bra att vi är överens på den punkten. Låt mig sedan ta upp några av de diskussioner som har varit. Jag förstår faktiskt inte Lars Lindblad helt och hållet när han säger: Jag älskar min rätt att äga. Att äga är en frihet. Att äga kan för en människa vara en frihet som också innebär en ofrihet för andra. Det är precis det vi talar om. Det Lars Lindblad talar om är att han vill ge en ofrihet för alla som hävdvunnet i detta land har kunnat utnyttja allemansrätten. Han vill ha ett ägande som innebär att vi andra inte kan utnyttja får hävdvunna rätt att röra oss i naturen. Ett ägande från en sida kan innebära ordentliga inskränkningar för någon annan. Lars Lindblad sade: Jag älskar ägandet. Det lät mer som ett ägarbegär, ägandet där man har allting men inte utnyttjar det. Ägandet är någonting annat. Ägandet ska innebära en produktion. Det ska bli något resultat av ägandet. Det är inte som småbarn som spelar med stenkulor och den ena lyckas få ihop hur mycket som helst och känner att han älskar sin kulhög, framför den andra som inte fick något. Det är det ägandet som står framför mig när jag hör talaren prata på detta område. Det gläder mig när jag i dag kan konstatera att bakom reservationen om just allemansrätten som Lars Lindblad tar upp står i dagsläget bara Moderaterna. I den förra diskussionen för några månader sedan var samma reservation undertecknad också av Kristdemokraterna och Centerpartiet. Men den här gången - reservationerna är nästan likalydande - är Moderaterna ensamma. Det betyder väl ändå att det har gått åt rätt håll i den delen. När det gäller strandrätten har Harald Nordlund så väl talat om de frågorna. Jag instämmer helt och hållet i hans beskrivning i den delen. Dock vill jag säga att när Lars Lindblad säger att det kanske är en stadoch en landsfråga är det inte helt rätt. Också städerna måste bry sig om det. Att Stockholm är en stad vid vatten vet vi alla. Men alla vet inte om att av de 15 mil stränder som Stockholm har är 10 mil tillgängliga. Det är det som gör att vi upplever att det är en stad vid vattnet. Därför kan detta att se till att människorna kan komma till stränderna också vara en fråga för oss i storstäderna. Fru talman! Min talartid är ute. Men jag såg att det var några talare som ville prata med mig. Då får jag chansen att komma igen, och jag tar den chansen.
Fru talman! Det förvånar mig inte så mycket att jag och en socialdemokrat har olika syn på vad ägande är. Jag förstår att det finns synen att kapitalet har förtryckt dem som inte har ägt i historiska tider. Det är just därför som ett spritt ägande är oerhört viktigt. Jag talar inte bara om ett ägande för starka, utan jag tala om ett ägande för enskilda individer svaga som starka som ger en möjlighet att kunna utveckla sig själv. I USA talar man om empowerment. Det finns egentligen inget bra uttryck på svenska, men det finns socialdemokrater som talat om egenmakt. Det tycker jag är ett hyfsat ord för detta. Det förvånade mig mer att jag och Harald Nordlund hade en skild syn på ägande. När det gäller allemansrätten kan jag förstå de människor som tycker att politik kan bli lite tjatigt ibland, och framför allt för dem som envisas med att läsa miljö och jordbruksutskottets debatter. Jag tycker att jag gång på gång i denna kammare har försökt att förklara varför vi har de synpunkter vi har kring allemansrätten. Låt mig för förhoppningsvis sista gången slå fast att Moderaterna inte är emot allemansrätten och inte vill inskränka allemansrätten. Vad vi vill inskränka är möjligheten för kommersiella krafter att utnyttja enskilda markägares mark i kommersiella syften utan att markägaren har något att säga till om. Det är precis detta det handlar om. Jag hoppas att det är sista gången jag behöver förklara detta. Det börjar att bli lite tjatigt, fru talman.
Fru talman! Jag vill börja med en fråga. Vad menar Lars Lindblad med kommersiella krafter? Vad är det? Är det scouterna när de ska ut? Eller är det när man har hyrt kanadensaren och inte har sin egen? När kommer kommersiella krafter in? Lars Lindblad säger att han gång på gång i kammaren har försökt att förklara. Det har i så fall inte varit speciellt framgångsrikt. Förra gången han försökte förklara det var också Centern och kd med. Då är det väl bara bra att argumentera på det sättet så att vi blir fler som förstår att det är ett angrepp på allemansrätten. Innan Lars Lindblad kom in i utskottet behandlade vi frågan om miljöbalken. Vi hade då en hearing där Carl Axel Petri, som var justitieminister i en borgerlig regeringen, tog upp regeringsformen och grundlagarna. Det har Lars Lindblad varit inne på tidigare. Carl Axel Petri säger: "Det gäller 2 kap. 18 § regeringsformen. Jag var faktiskt ordförande i Fri och rättighetsutredningen som lade fram förslag till den. Hela den politiska kompromiss som låg till grund för detta var att man skulle grundlagsfästa den äganderätt som redan fanns men inte utvidgades. Därom var alla ense. Då var det en fråga om hur ordalagen skulle avfattas." Den som drev detta arbete ansåg inte att det var någon förändring som skedde vid det tillfället. Det ni moderater gör gång efter gång är ju att påstå att det då skedde en förändring. Men er egen justitieminister, som ledde den utredning ni tillsatte, han delade inte den uppfattningen. Det kan vara dags att också slippa få höra det fler gånger.
Fru talman! Jag tror visst att det finns behov av att fördjupa äganderätten på många vis. Vad gäller allemansrätten vill jag göra det klart att det inte handlar om man har hyrt en kanot eller något liknande. Det finns exempel på att man har bedrivit rafting - dvs. flodbåtar med stor åverkan på privata markägares mark - utan markägarens vetskap, eller åtminstone utan att markägaren har haft möjlighet att kunna påverka det. Det är det vi vill komma åt med detta. Det handlar om rent missutnyttjande av naturen utan att den som äger och förvaltar naturen har möjlighet att kunna påverka det. Det är inte så stora inskränkningar som Ingemar Josefsson vill låta påskina utan en liten justering av en allemansrätt som annars är någonting positivt.
Fru talman! Nu kommer vi snart att bli överens allihop. Om gränsen går vid stora flodbåtar börjar vi hamna på något ställe där lagstiftaren i miljöbalken har tänkt sig att man måste ha tillstånd för att göra det. Då är det inget problem. Miljöbalken tar upp de problem som måste anmälas och där man måste ha tillstånd. Om nu kd och Centern har hoppat av, och ni moderater nu är vid stora flodbåtar, är snart den här frågan helt utagerad. Då kommer vi att klara det.

Fru talman! Betänkandet handlar om allt möjligt, men det som jag framför allt vill ta upp här är det tillkännagivande som ett enigt utskott föreslår. Efter det tänkte jag komma tillbaka med några kommentar till det som har sagts i debatten. Vi föreslår alltså ett tillkännagivande till regeringen om miljöklassningen av drivmedel. Orsaken är att vi har förstått att dagens system för miljöklassning innebär ett problem för företag som vill introducera förnybara alternativ till bensin och diesel. Det svenska systemet med miljöklassning infördes relativt tidigt och har gjort att vi i Sverige har varit världsledande vad gäller utvecklingen av drivmedel med bättre miljöegenskaper. Detta har bidragit till att utsläppen av vissa miljöskadliga ämnen från den svenska trafiken har kunnat minskas. Nästa steg som vi nu måste ta är att också ställa om transportsystemet från fossila drivmedel till förnybara alternativ. Koldioxidutsläppen från trafiken är en av de största utmaningarna vi har att ta oss an i klimatpolitiken. Det är därför självklart att den miljöklassning som vi har inte ska missgynna framväxten av de förnybara drivmedel som så väl behöver utvecklas och introduceras. Att justera miljöklassningen är ändå bara en liten del av det som behöver göras för att introducera förnybara alternativ. I betänkandet tas också skattenedsättningar för förnybara drivmedel upp. Sådana nedsättningar kan i dag, med mineraloljedirektivet som grund, göras på två sätt. Antingen kan det ske genom ett generellt undantag för förnybara drivmedel eller genom riktade dispenser till vissa projekt som bidrar till teknikutveckling av nya drivmedel. I den ekonomiska vårpropositionen i år säger regeringen att man under sommaren ska återkomma med ett förslag till hur skattenedsättningen för förnybara drivmedel ska utformas. Enligt min uppfattning behövs både pilotprojektdispenser och en generell skattenedsättning. Det är helt orimligt såsom det är i dag - att förnybara drivmedel belastas med koldioxidskatt. Ett generellt undantag från åtminstone koldioxidskatt för förnybara drivmedel bör därför införas så snart som möjligt enligt min uppfattning. Det innebär ungefär 1 1⁄2 kr per liter för alternativ till bensin och Samtidigt kommer det därutöver att behövas särskilda skatteundantag för pilotprojekt som utvecklar ny teknik för drivmedel och för att få i gång produktionen. Skatterabatter är bra, men de garanterar inte en introduktion av förnybara drivmedel. Med hjälp av gröna certifikat skulle vi kunna kvotera in de förnybara drivmedlen på marknaden på samma sätt som man planerar att göra med förnybar elproduktion. Detta kan vara ett kostnadseffektivt styrmedel som dessutom ger en säker introduktion av förnybara drivmedel och skapar en stabil och trygg marknad för dem som vill producera alternativen. Det är dags att påbörja utfasningen av de fossila drivmedlen och ersätta dem med förnybara alternativ. Med den kombination av styrmedel som jag har tagit upp här skulle det vara möjligt att kraftigt öka andelen förnybara drivmedel. Målsättningen till år 2005 borde vara att minst 5 % av drivmedlen är förnybara. Med redan tillämpad teknik är det tekniskt fullt möjligt. Till år 2010 skulle vi kunna nå betydligt längre. Jag har lite kommentarer till det som har sagts. Lars Lindblad tog upp ett litet stycke i betänkandet om att vi ska använda marknadskrafterna och de marknadsekonomiska verktygen samt enskilda människors engagemang. Han verkade förvånad över att en vänsterpartist kunde stå bakom det. Jag står gärna bakom att vi ska använda marknadskrafterna - det är väl väldigt bra. Men för att vi ska kunna göra det på ett effektivt och bra sätt och för att nå dit vi vill så behöver vi ha ett politiskt regelverk som styr hur marknadskrafterna ska kunna arbeta. Det exempel som jag har tagit upp när det gäller förnybara drivmedel tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel på hur vi skapar ett politiskt regelverk och en ram för hur marknadskrafterna på ett bra sätt ska kunna arbeta för att vi ska få en introduktion av förnybara drivmedel. Det är politik och marknad i en alldeles utomordentlig förening. Jag vill också kommentera det som Eskil tog upp om fosfor. Jag delar den oro som han framför här när det gäller fosfor och jag är själv bekymrad över problematiken. Samtidigt har vi i dag en begränsad kunskap dels om system för att hitta en återföring av fosfor, dels om hur fosfor beter sig i marken. Jag delar alltså oron. Strandskyddet är en nationell angelägenhet, och det är viktigt att vi slår vakt om det. Framför allt gäller det i de områden där det finns ett hårt exploateringstryck. Det är där som strandskyddet är särskilt angeläget. Sedan finns det regionala skillnader - det får man väl erkänna. Eskil tar upp glesbygdens förutsättningar. Där kan jag tänka mig att man i den översyn som regeringen nu har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra även ser på hur man kan ta hänsyn till de regionala skillnaderna. Men det är en annan utgångspunkt än den som har framförts här i dag från borgerliga partier om att man ska ta bort strandskyddet.

Fru talman! Den rad av förslag och uppslag som Jonas Ringqvist tar upp kan mycket väl komma med i det påpekande som vi nu gör, och den kan också arbetas in i den klimatproposition som ska komma till hösten. Jag tar därför inte ställning till varje enskilt förslag, utan mycket av detta är viktigt. Flera talare har nu också påpekat vad som sker på bilsidan och i utvecklingen i världen i övrigt. Jag såg ett TT-meddelande häromdagen där president Putin gick ut och sade att hans mål var att öka bilarnas antal i Ryssland från 25 miljoner i dag till 45 miljoner om fyra år. Och det är bara i Ryssland! Det finns ju också andra länder, t.ex. Kina och Indien, som kommer att få en utveckling. Klarar vi inte bränslefrågan då så kommer det naturligtvis inte att fungera. Det är alltså helt nödvändigt. Jonas tar upp frågan om fosfor, och Eskil var också inne på den. Jag vill bara påpeka att det är en mycket positiv skrivning till motionen i betänkandet. Därför är det nästan överdrivet att ha en reservation på den delen. Vi hänvisar också till att vi har varit positiva en gång tidigare när vi behandlade en motion från Centerpartiet i den här delen. Vi har praktiskt taget lagt ut oss som på en matta inför motionen, så det hade inte behövts en reservation.
Fru talman! Jag uppfattade inte att Ingemar Josefsson gick i polemik med mig här. Jag instämmer naturligtvis i det som han säger. Det är också min avsikt att se till att detta med förnybara drivmedel verkligen finns med i klimatpropositionen. Det är en av de viktiga delarna i klimatpropositionen. Vägtrafikens utveckling över huvud taget är en av de frågor som vi verkligen måste hantera och som är komplicerade och svåra.

Fru talman! Detta betänkande betingas av motioner från den allmänna motionstiden, som vi hörde. I en kristdemokratisk motion tas upp att bredbandsutbyggnaden kan medföra miljöproblem. Bredbandsutbyggnaden kan ju komma många grupper till nytta, men samtidigt framhålls i motionen att man behöver ha kontroll över det som grävs ned i markerna. I gällande lagstiftning finns inga heltäckande regler om miljöprövning eller dylikt av bredbandskablar. Det kan på sikt medföra miljöproblem om man använder för miljön skadliga material. Vi anser att en översyn och samordning av gällande regler för nedgrävning av bredbandskablar bör genomföras för att förhindra allvarliga skador på miljön. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till vår reservation 8. Jag vill också påpeka att Kristdemokraterna genom missförstånd har kommit att stå bakom det särskilda gemensamma yttrandet om strandskydd, dvs. nr 1. Vi avsåg det särskilda yttrande som jag nu ska redovisa, och jag redovisar det för att få det till protokollet. I betänkandet redogör utskottet för beslutsfattandet beträffande dispensansökan när det gäller undantag från eller utvidgning av strandskydd. Dispens i enskilda fall från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas av länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. Naturvårdsverket kan förordna att en kommun ska ha denna befogenhet i stället för länsstyrelsen. Länsstyrelsen får delegera rätten att besluta om dispenser till kommunen. Vi anser att det är en fördel att lokal kännedom finns med vid beslutsfattandet. Regeringen gav den 26 april 2001 Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga hur strandskyddsbestämmelserna utfallit.

Kristdemokraterna tycker att tillämpningen har varit för restriktiv. Vi anser att det är viktigt att strandskyddsbestämmelserna tillämpas flexibelt, framför allt i skärgården. Befolkningen i skärgården måste kunna försörja sig även som företagare. Behov finns t.ex. av komplementbyggnader. En flexibel tillämpning av bestämmelserna hindrar inte tillträde för allmänheten till stränderna. En rätt utförd lätt exploatering av en otillgänglig strand kan snarare öka möjligheten till tillträde för allmänheten. Detta var det yttrande som vi hade avsett. Vi anser alltså inte att man ska slopa det generella strandskyddet. Sedan har vi några särskilda yttranden till. Ett handlar om kommunala miljöledningssystem. Vi vill att det, liksom för små och medelstora företag, även ska finnas möjlighet till statlig finansiering och delfinansiering för införande av miljöledningssystem för kommuner. Vi har också ett särskilt yttrande om långsiktiga mål för miljövänliga bränslen. Vi har efterlyst långsiktighet. Det som vi har belyst här förut när det gäller de här olika bränslena har präglats av kortsiktighet. Vår önskan uppfylls delvis av det här tillkännagivandet.

Fru talman! Avfallsfrågorna utgör en central del av miljöpolitiken. I miljödebatten brukar avfallet betecknas som ett av de största problemen. Faktum är dock att restprodukter och avfall egentligen är en naturlig del av samhället. Givetvis finns det såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar med arbetet att minimera avfallsmängderna. Miljöarbetet måste målmedvetet gå i den riktningen. I många fall är kritiken egentligen riktad mot konsumtionssamhället. Kritiken mot avfallet som sådant saknar ofta miljömässig grund. Att människor har valfrihet och att vi har tillgång till de produkter vi önskar är en del av ett utvecklat välfärdssamhälle. Kritik riktas ofta mot förpackningar. Man menar att förpackningar leder till ökade avfallsmängder och därmed hotar miljön. Det är inte så enkelt som det låter. Förpackningstekniken bidrar till att minska mängden förstörda produkter och därmed till att minska avfallet. Upp till hälften av alla livsmedel förstörs i utvecklingsländerna och i östra Europa. I dessa länder framställs i allmänhet tillräckligt med livsmedel, men en stor del förstörs bl.a. genom angrepp av skadedjur och mögel vid lagring och genom dålig förpacknings och distributionsteknik. FN:s världslivsmedelsråd, WFC, räknar med att 30-50 % av alla livsmedel i de här länderna förstörs. I industriländerna är motsvarande siffra bara 2-3 %. Alltför enkla lösningar på miljöproblem leder ibland till en sämre miljö. Det får vi akta oss för. I många fall är väl utvecklade förpackningar en ren miljövinst. Kretsloppet har av regeringen framställts som ett mål i sig. Vi menar att kretsloppet ska ses som ett medel att nå uppställda mål. Allt som produceras återförs in i en kedja av återanvändning. Detta är eftersträvansvärt. Problemet är bara att det visat sig att kretsloppstänkandet inte i alla lägen ger den bästa tänkbara miljön. Långa transporter från pappersinsamlingar till återvinningsstationer, enskilda hushåll som tvingas ta bilen för att lämna flaskor och burkar och hushåll som tvingas diska mjölkförpackningar och liknande kan leda till en större miljöbelastning än om vi inte återvann dessa produkter. Dessutom har det visat sig att hushållsavfallet ligger allt längre i soprummen, vilket leder till ökade problem i närmiljön. Bakterier, skadedjur och mögel växer i ökad omfattning nära våra hem. Det behövs en öppen och ärlig debatt om kretsloppstillämpningen. Dagens system innehåller många problem som måste lösas. Visst är det så att strävan ska gå i en riktning mot maximal återvinning. Men det får inte gå orimligt långt. Vi är inte negativa till kretsloppet som princip, med det får aldrig bli ett självändamål. Miljöns bästa måste sättas i det första rummet, och ibland är inte kretsloppet som modell det bästa för miljön. Riksdagens revisorer uppmanade i en rapport från juni 1999 till en samhällsekonomisk analys av producentansvaret för förpackningar. Naturvårdsverket föreslog i september samma år att man skulle genomföra en bredare samhällsekonomisk analys av olika alternativa system för att samla in och ta hand om uttjänta varor. Vi lyckades förmå regeringen att utreda detta. Tyvärr tillsatte regeringen en enmansutredare att hantera detta. Det hade troligen varit lämpligare med en parlamentarisk utredning i en sådan viktig fråga, men nu får vi dock leva med detta. Jag får nöja mig med att det är just utredaren Sinikka Bohlin som kommer att debattera det här i dag för Socialdemokraterna. Fru talman! Min avsikt med mitt inlägg i debatten här var att redogöra för den reservation som Moderaterna har lagt. Med hänvisning till detta vill jag yrka bifall till den moderata reservationen 3.

Fru talman! En uthållig utveckling måste bygga på biologiska grunder och ett effektivt nyttjande av naturliga system. Genom att återanvända varor, återvinna material och tänka i funktioner kan kretsloppet slutas på ett bättre och annorlunda sätt än vad som är fallet i dag. Konsumtion som skadar miljön måste successivt minskas. Det är en utmaning för Sverige och för övriga västvärlden att gå före och visa att en hållbar livsstil går att förena med en hög levnadsstandard, för det vill vi ju alla ha. Vi har tidigare i dag diskuterat kemikaliepolitiken. Då vill jag konstatera att i ett ekologiskt uthålligt samhälle finns inte längre någon oro för att kemikalier hotar människor eller natur. Det har då åter blivit självklart att man kan dricka vatten, äta mat och andas luft utan att för den skull behöva riskera sin hälsa. Men i dag känns den visionen faktiskt ganska avlägsen. Människan är ju, enligt mitt sätt att se det, snarast på väg att undergräva de grundläggande förutsättningarna för ett liv på jorden. Centerpartiet för en miljöpolitik där naturen brukas utan att förbrukas. I första hand bör avfall undvikas. I andra hand bör det återanvändas eller återvinnas. Som tredje alternativ bör det energiutvinnas. Vissa material måste omhändertas för destruktion på ett säkert sätt. Materialåtervinning bör prioriteras framför energiutvinning när detta är miljömässigt motiverat. För att behålla vår levnadsstandard i framtiden och ha ett uttag av naturresurser som är hållbart, måste resurseffektiviseringen öka dramatiskt. Vi måste få ut mer nytta av varje insatt resurs. Framgång eller ej på detta område bygger i stort på människors engagemang. För att få med den enskilde individen i kretsloppsarbetet är det viktigt att det är enkelt att agera miljömässigt. Då måste sådana saker som tillgänglighet till miljöstationer för att lämna avfall och service hos miljöbolag för omhändertagande av avfall vara god. För att ytterligare driva på kretsloppsarbetet finns det anledning att se över och skärpa de återvinningsmål som är uppsatta. Centerpartiet anser dessutom att den översyn som måste göras på det här området måste ta hänsyn till regionala aspekter och långa transportavstånd, ty skärpta miljömål och återvinningsmål får inte innebära en högre miljöbelastning. Jag vill med anledning av det anförda, fru talman, yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Också i den här frågan pågår en särskild utredning, som vi ser fram emot att så småningom få ta del av och debattera. Det främsta syftet med avfallspolitiken måste vara att minimera mängden avfall. Det avfall som ändå uppstår ska i första hand återanvändas. I andra hand ska materialet återvinnas. Först i tredje hand ska man utvinna energi ur avfallet. Och endast om inte någon av de här vägarna är möjliga ska avfallet deponeras. En grundprincip måste vara att avfall ska tas om hand så nära källan som möjligt. För att man ska nå målet om en reduktion av avfallet är det viktigt att producentansvaret utformas så att det ansvaret uppmuntrar till minskning av mängden avfall och leder till produkter som är lätta att återanvända och till produkter som har komponenter som lätt kan separeras för att återanvändas. Ett problem med det nuvarande producentansvaret via materialbolag som ansvarar för insamling och tar betalt av tillverkarna i relation till deras marknadsandelar är att det inte ger tillräcklig stimulans för den enskilde tillverkaren att minska den totala mängden förpackningar. Därför är det viktigt att producentansvaret noggrant utvärderas och också vidareutvecklas. Dagens producentansvar kräver kvantitativa och mätbara mål, mål som är tidsbestämda. Det kräver att ansvaret successivt skärps. En samhällsekonomisk analys av systemet med producentansvar måste mynna ut i eventuella justeringar i avgifter och regelverk så att kostnader motsvaras av miljövinster. Med hjälp av ekonomiska styrmedel kan den totala volymen material i kretsloppet minskas. Jag menar att det finns anledning att utöka producentansvaret till att omfatta ännu fler produkter, exempelvis plaster. Det individuella ansvaret för olika producenter måste så långt som möjligt stimuleras. Ett sätt att åstadkomma det, som vi pekar på, är att införa kretsloppsförsäkringar för en rad produkter, t.ex. bilar, vitvaror, datorer och elektroniska produkter. Det är bra att utredaren även har fått i uppgift att titta på den här delen i form av, vad jag förstår, något slag av tilläggsdirektiv. En sådan kretsloppsförsäkring menar vi borde kunna tecknas av den enskilde producenten med ett försäkringsbolag, ett bolag som tar ansvar för att produkten återvinns enligt de lagar som finns. Den premie som försäkringsbolaget kräver för det här kommer att återspegla bl.a. hur återvinningsbar exempelvis bilen är. Varje bil belastas med den verkliga kostnaden för återvinningen och på det sättet får också den enskilde producenten ett incitament att tillverka bilar med hög återvinningsgrad. Konkurrensen mellan försäkringsbolag kommer att leda till lägsta möjliga återvinningskostnad och konkurrensen mellan producenter till en ständig jakt på miljöskadliga komponenter för att pressa kostnader. I de fall då individuellt producentansvar inte är praktiskt möjligt att nå upp till måste kollektiva arragemang införas. Pantsystem är ibland att föredra. Pant på batterier är någonting som man enkelt borde kunna införa. I debatten om avfallspolitiken tror jag det är viktigt - och det har jag sagt förr i debatter här i kammaren - att vi från politiskt håll är tydliga när det gäller att tala om vad vi vill. Varje gång vi uttalar en tvekan om huruvida vi är inne på rätt väg, varje gång vi antyder att vi kanske skulle bränna mer än vi gör i dag i stället för att återvinna och återanvända skapar vi, tror jag, stora problem. Det finns medborgare som i dag känner tveksamhet av olika skäl. Det är jobbigt att lägga om sitt sätt att hantera avfall på. Varje gång vi uttalar detta sår vi tveksamhet hos dessa medborgare och hos andra medborgare. Det är viktigt att vi från politiskt håll är tydliga när det gäller att tala om att vi bara har en väg att vandra: minska mängden avfall, återanvända, återvinna. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5 under punkt 10, för att inte glömma det. Under flera år har jag här i kammaren motionerat om att regeringen måste ta problemet med förgiftningen av vår åkerjord på mycket större allvar och hantera problemet långsiktigt. Även i år återkommer jag med en liknande motion. Det finns nämligen inga tecken som tyder på en förbättring av situationen, tvärtom. Med de senaste rönen är frågan mer aktuell än någonsin och kräver skyndsam handling, menar jag. Naturvårdsverket har av regeringen nu fått i uppdrag att utreda om det finns skäl att skärpa gränsvärdena för metaller i avloppsslammet som används i jordbruket. Vad jag kan läsa i betänkandet finns det ingen tidsgräns för när man ska vara färdig med utredningen. Slammet som i dag används till att gödsla åkrarna innehåller alldeles för höga halter av kadmium. Det är ett problem som måste åtgärdas. Om slam över huvud taget ska användas som gödselmedel och inte spridas enbart av kortsiktiga kvittblivningsskäl, så att säga, måste det givetvis vara fritt från tungmetaller och miljögifter. Det ska inte kunna konkurreras ut av konstgödsel som absolut inte hör hemma i ett ekologiskt inriktat jordbruk, bl.a. på grund av kadmiumhalt och innehåll av ändligt fosfor. En rad nya rapporter visar att befolkningen nu beräknas ha njurstörningar i stor omfattning. För närvarande räknar man med att det är ca 10 000 personer. Detta märks genom läckage av äggvita och förlust av kalcium. Riskgrupperna är i första hand kvinnor med låga järndepåer. Men det är också sådana människor som jag, som är vegetarianer och äter mycket grönsaker. I det svenska slamberget finns det 350 kilo kadmium, och slammet sprids på mark nära tätorterna på några procent av åkerarealen - inte därför att jordbruket betraktar det som idealiskt gödselmedel utan just därför att kommunen har problem med att bli av med slammet. Huvuddelen av allt kadmium i slammet eroderar emellertid på alla möjliga sätt från samhällskroppen. Man räknar med att ca 5 000 ton kadmium finns i samhällskroppen och hamnar i slammet genom avloppssystemet - från rör och lödningar, disk och tvättmaskiner och kläder som tvättas och från varmvattenberedare, skurvatten, förzinkade järndetaljer, såsom beslag, spikar, skruvar m.m. T.o.m. kranvattnets egen halt av metaller räcker för att spoliera möjligheterna att upprätta ett kretslopp utan förstörelse av miljö och hälsa. Naturvårdsverket har angett att kadmiummängden från just kranvatten är cirka tre gånger större än den som kommer från urin och avföring. Slutsatsen blir då helt klar: Slammet från vårt avloppsnät kan aldrig inpassas i ett uthålligt kretslopp. I stället är det fråga om ett "ohjälpligt systemfel", menar jag. Andra metaller, såsom koppar och zink, är också väldigt farliga. Dessutom har vi silver. Silver är ju en metall som man, liksom när det gäller wolfram, platina och uran, inte har gjort några särskilda mätningar på. Men man vet att silverhalten i åkerjorden bör ha dubblerats på mindre än tio år, och det är väldigt oroande eftersom silver är extremt toxiskt för mikroorganismerna i åkern. Detta bekräftar Naturvårdsverket i en undersökning som man har gjort. Förhoppningen att metallhalterna i framtiden kommer att sjunka har jag ingen grund för. I stället ser problemen ut att förvärras. Vad kan vi då göra? Ja, om vi vill fortsätta en framgångsrik kamp mot spridningen av koppar, zink, silver, wolfram, platina, uran och, inte minst, den ökande kadmiumhalten i våra njurar är det nödvändigt att styra bort det giftiga slammet från åkrarna. I stället måste våra näringsämnen källsepareras från annat avloppsvatten. Då sjunker kadmiumhalten kraftigt, och näringsämnena kan inpassas i ett kretslopp värt namnet. Källsortering är allra viktigast. Bästa sättet att slippa rena är att aldrig blanda. Blandar man inte näringsämnen i urin med avloppsvatten finns det inga miljögifter att vara rädd för. Enligt produktvalsprincipen ska vi alltid välja det gödselmedel som är renast och som bl.a. ger det minsta bidraget när det gäller kadmiumökningen i åkermark och njurar. I ett ekologiskt inriktat jordbruk är det här inget större problem eftersom där används de naturliga metoderna att gödsla, vilket också underlättas av balans mellan spannmålsproduktion och djurhållning. I Miljödepartementets egen utredning om kadmium konstateras att slam innehåller 66 milligram kadmium per kilo fosfor jämfört med 5 milligram kadmium per kilo fosfor för handelsgödsel. Det är en mycket olycklig utveckling om konstgödsel just på grund av t.ex. lägre kadmiumhalt är att föredra framför naturlig näring i kretsloppet. För att få en ekologiskt anpassad inriktning borde man därför släppa fokus på att slammet från våra reningsverk långsiktigt ska användas i vårt jordbruk. Näringen till åkern är inte detsamma som slammet till åkern. Till dess att vi har antagit en långsiktigt hållbar hållning till problemet är det självklart bättre att deponera eller bränna rötslammet än att föra ut det på åkrarna. Försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen måste gälla. Jag menar att det är hög tid att införa kadmiumskatt också på avloppsslammet, som hittills varit befriat. När det gäller EU vet vi att där finns inga begränsningar för kadmium i gödsel. Om EU-länderna, av vilka Sverige är ett, inte enas om nya regler löper 2002. Det är en helt felaktig signal i så fall redan nu om man inte har för avsikt att kunna komma överens. Jag vet inte om miljögarantin över huvud taget går att använda men det är självklart att man i så fall måste ta till den. Sverige har ju sedan 1982 haft ett förbud mot kadmium i produkter. Men Livsmedelsverket t.ex. har inga fastställda gränser, utan man har rekommendationer där. Jag tycker att detta är en oerhört viktig fråga. Trots att Naturvårdsverket ska göra en utredning, vilket majoriteten hänvisar till i betänkandet, finns det ingen särskild tidsgräns. Om det finns skäl, säger man. Men vi vet att det finns hundra tusen skäl att snabbt få en förändring i slampolitiken och framför allt att hitta de rätta lösningarna när det gäller källsortering. Vi kan helt enkelt inte hålla på så här. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. Jag menar att frågan är så viktig att den får vi bara inte längre låta rinna mellan fingrarna.

Fru talman! Vissa avfallsfrågor kan diskuteras i tre olika dimensioner: rakt ned eller rakt upp eller också gäller det rotation eller kretslopp. 2 miljoner ton brännbart avfall om året måste tas om hand på annat sätt när det blir förbjudet att deponera avfallet. Nästan hela den mängden utgörs av matavfall. På sikt kan biologisk behandling bli aktuell. Men vad göra just nu - bränna eller trots allt deponera? Det är en fråga som just nu flitigt diskuteras i landets kommuner. Eller också kan man, som kretsloppstidningen Återvinningen gjorde, formulera frågan så här: Tipp, gas eller brasa? Detta är ingen ny frågeställning. Avfallet - eller soporna, som vi förut sade - gick tidigare raka vägen till tippar, alltså rakt ned-perspektivet. Men snart blir det förbjudet att deponera brännbart avfall på deponier. Då har vi hittat en ny metod, rakt upp. Med andra ord: Nu ska vi göra brasa av allt; allt ska brännas. Flera kommuner står nu inför beslutet att investera stora pengar i förbränningsanläggningar. Men väldigt få talar om återanvändning och återvinning. Risken finns att vi, om vi väljer den enklaste vägen, rakt upp, bygger in oss i en teknik med förbränning och glömmer bort det roterande systemet - kretsloppet - var vi kan utnyttja avfallet som en returråvara. Tanken med deponeringsförbud är väldigt god. Så mycket material som möjligt ska in i olika kretslopp och inte ligga på tippar där det organiska dessutom alstrar metangas - en påspädning av växthuseffekten. I miljöbalkens hänsynsregler finns krav på att man i första hand ska återanvända eller återvinna. Miljöbalken och också annan lagstiftning, t.ex. lagen om producentansvar för förpackningar, innehåller krav på att sortera ut. Redan i dag går en tredjedel av hushållsavfallet till återvinning - 40 % om man lägger på det som komposteras eller rötas i dag. Redan nu diskuteras eventuella dispenser från deponeringsförbudet men meningen var inte att dispenserna skulle lösa kapacitetsbristen på ca 2 miljoner ton avfall, utan dispenserna var tänkta som undantag vid speciella regionala förhållanden. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett hållbart omhändertagande av avfall. Det finns, som sagt, tecken på en ensidig satsning på förbränning i stället för åtgärder högre upp i avfallshierarkin. Utredningen ska se över avfallsplanerna nationellt, regionalt och kommunvis, och den ska vara klar den 1 november. Om vi till detta lägger utredningarna om skatter på avfall och översynen av producentansvaret kan vi kanske nästa år ha en mer heltäckande och nyanserad bild av hela avfallsområdet. Vi behöver då inte diskutera en detalj i taget. I detta sammanhang, som när det gäller alla miljöfrågor, är det individuella ansvaret viktigt. Som konsumenter av varor har vi alla som individer också ett ansvar för det avfall som vi genererar. Det är alldeles för lätt att tro att någon annan ska ta det ansvaret. Det är naturligtvis viktigt att vi konsumenter har tilltro till olika återvinningssystem och att vi upplever det meningsfullt att delta i återvinningen. Vad gäller producentansvaret klarar Sverige de europeiska återvinningsmålen för förpackningar. Man kan konstatera att producentansvaret i grunden är baserat på en miljööverenskommelse, reglerad i lag. I miljööverenskommelser kan en relativt stor mängd oklarheter accepteras under förutsättning att målen uppnås och att allt fungerar. Målen har vi nått, men det finns vissa problem såsom s.k. fripassagerare, tillsynen och nedskräpningen. Bristerna och oklarheterna bör i första hand leda till en förnyad diskussion om vad producenternas åtaganden innebär för service, täckningsgrad och information. Alla materialbolag måste känna tryck från omvärlden för att förbättra de brister som fortfarande finns på vissa håll. Det kan gälla t.ex. investeringar i nya behållare och ett betydligt mer långtgående ansvar för renhållningen än vad som gäller i dag. Man skulle kanske kunna kräva någon sorts kvalitetssäkring av materialbolagen. Fru talman! Avfallshantering var förr ett kvittblivningsproblem, en fråga om att få bort avfallet ur vår syn. Numera är avfallsfrågan integrerad i samhället, från industri och produktion till den personliga sfären i hemmet. En integrerad systemsyn på avfallshanteringen är nödvändig för att bygga upp det uthålliga samhälle som vi alla talar om. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Sinikka Bohlin uttrycker oro över den utveckling som vi nu ser mot en ökad förbränning av avfall i kommunerna. Sinikka Bohlin säger helt riktigt att man förbereder en utökad sopförbränning på en mängd orter i landet. Förklaringen till detta torde vara att vi från politiskt håll har gett signaler om att det här är en riktig utveckling. Vi har lagt skatt på deponering av avfall och så småningom införs det ett förbud mot deponering av avfall, men det är ingen skatt på förbränning av avfall. Det är klart att den typen av signaler gör att vi får den här utvecklingen. Min fråga är: När kan vi få se ett förslag till politiska beslut som hejdar denna olyckliga utveckling när det gäller förbränning av avfall?
Fru talman! Den ensamutredare som ansvarar för att se över avfallsskattefrågan - i den utredningen ingår också skatt på förbränning - ska vara klar med sin utredning i december i år. I november kommer Naturvårdsverket med sin utredning om den biologiska delen och i december presenteras utredningen om producentansvaret. Förhoppningsvis kan man nästa vår se helheten när det gäller hur man ser på förbränning. Det finns redan ett förbud mot deponering av avfall, för brännbart och organiskt avfall. Då kan man se över hela avfallsfrågan.
Fru talman! Jag tror att dessa ställningstaganden kommer så sent att många kommuner då redan har låst fast sig ännu hårdare i ett system med förbränning av avfall. Det är därför viktigt att man redan nu - även om beslutet ännu inte är fattat - måste ge politiska signaler om att det inte kommer att vara lönsamt att förbränna sopor. Dessa signaler måste komma omgående innan man låser fast sig alltför mycket i det här systemet.
Fru talman! Det som Harald Nordlund sade om tydlighet tidigare i sitt anförande är väldigt viktigt. Man måste mycket tydligt och klart tala om att producentansvaret är bra, eftersom det innebär ett roterande system med återanvändande och återvinning. Det är ju ett system som till viss del ifrågasätts i dag i samhället. Många tycker kanske att de måste arbeta lite för mycket med att återvinna de förpackningar som de själva har släpat hem. En förpackning har en funktion, som Harald Nordlund själv sade. Tyvärr kommer inte antalet förpackningar att minska på grund av vår livsstil och demografin i samhället. Det blir fler ensamhushåll och fler äldre personer som köper mer mat i förpackningar. Men man kan ställa krav på förpackningar, att de ska vara lätta att återvinna och lätta att återanvända. De ska också vara lätta att transportera. På det viset kanske miljökonsekvenserna i samhället blir mindre.
Fru talman! Jag vill fråga Sinikka Bohlin om det som jag tog upp i mitt huvudanförande om regeringens uppdrag till Naturvårdsverket, att man ska utreda frågan om miljö och hälsoskyddskrav när det gäller avloppsslam. När blir den utredningen färdig? Den ska ju mynna ut i en aktionsplan. I betänkandet står det att regeringen senast 2005 ska återkomma med delmål för frågor som har att göra med fosfor i åkermark. Är det på något sätt kopplat så att Naturvårdsverkets utredning inte behöver vara färdig förrän regeringen ska lägga fram sitt förslag om delmålen? Har Sinikka Bohlin något svar på den frågan?
Fru talman! Om Per Lager hade läst hela betänkandet hade han insett att allt som man har lagt på Naturvårdsverket bygger på den miljömålsproposition som är en samarbetsproposition mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Där tar man just upp kretsloppet, slamfrågorna och speciellt fosforfrågan. Det uppdrag som Naturvårdsverket har fått är en uppföljning av de diskussioner som finns i propositionen om hur vi ska gå till väga. Då kopplar jag dessa årtal till nästa redovisning som kommer att ske inför riksdagen. Naturvårdsverkets arbete måste alltså vara klart innan man lägger fram nya förslag inför riksdagen.
Fru talman! Då ska Naturvårdsverkets utredning tydligen vara klar 2005. Jag har en annan fråga som handlar om det som jag tog upp om EU:s brist på begränsningar för kadmium. Om inte EU-länderna enas om nya regler löper Hur hanterar vi det? Vad gör vi då? Har Sinikka Bohlin något svar på detta? Kan vi använda miljögarantin? Är den värd namnet i ett sådant fall? Inte ska vi väl backa från det krav som vi haft sedan 1982 för kadmium?
Fru talman! Vi har inte hanterat den frågan i det här betänkandet. För min del blir det då ett individuellt tänkande, och jag tycker att frågan är så pass viktig att vi borde kunna prova om miljögarantin kan tillämpas. Vi kan inte backa i miljöfrågor. Vi har i dag haft en debatt om kemikaliefrågan. Som ett enskilt land har vi försökt att gå lite före andra länder. För min del tycker jag att det skulle bli ganska galet om man går före i vissa frågor och backar i andra frågor. Det blir lite grann vals, två steg framåt och ett bakåt, så hellre framåt än bakåt.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar ett antal motioner om avfallshantering av olika slag. Utskottet har tidigare, som framgår av betänkandet, tagit initiativ till revisorernas granskning av producentansvaret. Granskningen har lett till att en bred översyn av producentansvaret görs av en utredning som ska presentera sitt resultat senast i december. Mycket kritik har från olika håll framförts mot hur insamlingen av material som ingår under producentansvaret fungerat i praktiken. Ansvarsfrågor på insamlingsställen samt samhällsekonomiska effekter på särskilt förpackningsområdet har ibland ifrågasatts. Här är det viktigt att framhålla att utskottet har slagit fast i betänkandet att det är viktigt att värna om allmänhetens positiva inställning till källsortering, likaså att skärpta återvinningsmål inte ska innebära högre miljöbelastning. Utredaren kommer att genomföra en bred översyn av såväl de miljörelaterade som de samhällsekonomiska effekterna av det införda producentansvaret. Här kan vi även nämna att Naturvårdsverket har fått i uppgift att se över och analysera behovet av styrmedel och verktyg för att uppnå målen med den miljöorienterade produktpolitiken. Det är positivt att det kommer att införas högt uppställda miljökrav på deponier. Alltför många deponier har problem med sin lakvattenhantering samt deponigas. Ännu positivare hade det varit om regeringen hade haft lite bättre framförhållning när man ska överföra deponidirektivet till nationell lagstiftning. Det är alltför ofta som vi får uppleva att regeringen har för dålig framförhållning. Det kan i sin tur riskera att de myndigheter och verk som ska ta fram förslagen kommer i tidsnöd, och det kan inte vara särskilt bra när det gäller att få ett bra och korrekt regelverk. Naturvårdsverket utfärdar den 27 juni i år föreskrifter för deponering, och man har haft kort tid på sig. Regeringens förordning träder i kraft den 16 juli i år. Det är snabba ryck, men olyckliga ryck. Framför allt behövs det alltså en bättre framförhållning, och den vill vi ha från regeringens håll. När det gäller avfallsfrågor måste kraft sättas in för att förhindra eller minimera uppkomsten av avfall. Den inriktning som vi nu upplever i många delar av vårt avlånga land - jag menar då inriktningen på sopförbränning av avfall - är inget långsiktigt bärkraftigt eller hållbart system. Inriktningen att inom fem år fördubbla förbränningen är inte en del av en hållbar utveckling. Vetenskapsmän har identifierat mer än 200 giftiga ämnen i förbränningsanläggningarnas utsläpp till luften samt i askan. Studier i Japan har visat att barnadödligheten är 40-70 % högre än genomsnittet i områden som är belägna kring eller i vindriktningen från förbränningsanläggningar. Det är tydligen mycket lönsamt för avfallsbolagen att elda sopor - man får betalt i två ändar - men det är absolut inte lönsamt för miljön. Tänk på termodynamikens lagar! Inget försvinner, gifterna finns kvar, men på annan plats och i annan form. Många av frågorna som tas upp i de motioner som behandlas i detta betänkande behandlas redan i olika utredningar eller i miljömålspropositionen. Så, fru talman, vill jag slutligen yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet MJU21.

Fru talman! Det här betänkandet har rubricerats Vissa avfallsfrågor. Det grundar sig på motioner från allmänna motionstiden. Kristdemokraterna har väckt en av motionerna. Den handlar om opantbara dryckesburkar, ett problem som vi kristdemokrater också tidigare påtalat. I huvudsak är dessa opantbara burkar liktydigt med importerade stålburkar. Det finns fyra kategorier av dryckesburkar i metall i Sverige: inhemska pantburkar av aluminium, importerade pantburkar av aluminium, t.ex. ölburkar importerade direkt av bryggerier, turistimporterade aluminiumburkar och slutligen importerade stålburkar. Endast de EAN-kodade aluminiumburkarna omfattas av det svenska systemet. I princip är det liktydigt med inhemska pantburkar av aluminium. AB Svenska Returpack hanterar insamling och återvinning av dessa burkar. Pantlösa turistimporterade burkar tas dock ofta emot i affärerna, eftersom alla aluminiumburkar berättigar till en s.k. hanteringsersättning, som hittills har varit 13 öre per räknad burk. AB och läggs i därför avsedda behållare på återvinningsstationerna. Returpack uppskattar att ca 5 % av handeln med dryckesburkar utgörs av stålburkar, motsvarande 50 miljoner burkar per år. För stålburkar lämnas ingen ersättning. De är i stället belagda med sedvanlig förpackningsavgift. AB Oftast kan man som kund inte med öga eller hand avgöra om dryckesburken är av stål eller aluminium. Om det visar sig vara en opantbar stålburk, finns risken att man som kund gör sig av med burken i soporna eller i naturen. Vi kristdemokrater har därför påtalat vikten av att kunden ändå kan lämna burken i affären. Återvinningsstationerna bör förstås vara lättillgängliga, välfungerande och välskötta. Kristdemokraterna utgår från att även problemet med opantbara burkar ingår i översynen av producentansvaret. Därför har vi valt att säga vår mening i ett särskilt yttrande till betänkandet. Vi har alltså inte någon reservation.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 25 behandlas dels regeringens förslag inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, dels förslag angående mervärdesskatt vid korttidsutbildning. Först ska jag ta upp fastighetstaxeringen. Fastighetsskatten slår blint och är en orättfärdig skatt på främst tillväxtområdena i Sverige. Följdverkningarna kan bli ytterst kännbara för många personer som plötsligt finner att de är rika på papperet men att de saknar pengar för att kunna betala fastighetsskatten och därför tvingas flytta. Detta är ett slag i ansiktet på alla rättänkande och blottar regeringens maktarrogans. För nationen Sverige kan fastighetsskatten öka utflyttningen av välutbildade från Sverige. Levnadsomkostnaderna blir för höga i Sverige. Resultatet kan på sikt bli förödande för Sveriges möjligheter att konkurrera framgångsrikt på en alltmer kunskapsbaserad marknad. I Dagens Nyheter i dag återgavs ett bostadsindex som visar att en familj måste ha en sammanlagd familjeinkomst på minst 700 000 kr för att kunna ha ett småhus i Stockholm och ha en skälig levnadsstandard. Motsvarande inkomst i Piteå och Skellefteå ligger runt 200 000 kr. Det visar den stora skillnad som finns i landet, och fastighetsskatten ökar segregationen, vilket absolut inte är önskvärt. Vi moderater har lagt fram förslag om att fastighetsskatten successivt ska avvecklas. Vi har även anvisat medel för att finansiera en sådan avveckling. I avvaktan på att fastighetsskatten är helt slopad föreslår vi att taxeringsvärdena för 1997 ska frysas när det gäller beskattningen av småhus. Dessutom ska endast halva markvärdet medräknas i skatteunderlaget. Vi sänker dessutom skatteuttaget med 0,1 procentenhet per år. Eftersom vi vill slopa fastighetsskatten och vi baserar vår avvecklingsplan på en frysning av 1997 års taxeringsvärden ser vi ingen anledning till att lägga ut en massa pengar på en ny fastighetstaxering. Vi har därför i reservation 1 yrkat avslag på propositionen i denna del. I den andra delen av detta betänkande behandlas ett förslag till ändring i mervärdesskattelagen med anledning av ett riksdagsbeslut den 18 maj i år som innebar att korttidsstudiestöd och internatbidrag inte ska regleras i studiestödslagen. I stället ska medel för bidrag till korttidsstudier ges till LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd. Dessa organisationer ska därefter ansvara för fördelning av bidraget till de studerande.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

Fru talman! Fastighetstaxering 2003! Man nästan ryser av tanken att vi ska tvingas till fortsatt debatt om denna skattebas under lång tid framöver. Det vore mycket enklare om kammaren väljer att följa reservation 1 i stället för det dåliga betänkandet. Fastighetstaxeringen 2003 kommer att tvinga fram en folkstorm i vårt land. Det krävs inte några avancerade opinionsundersökningar eller forskningsinsatser för att förstå svenska folkets uppfattning om fastighetskatt i allmänhet och höjningen vi har drabbats av för detta år i synnerhet. Därtill kommer påminnelsen om att en allmän taxering ska äga rum om några år. Fru talman! Jag vill för tids vinnande yrka bifall endast till reservation nr 6, men vi står självklart bakom samtliga våra reservationer i detta betänkande. Det är anmärkningsvärt, om inte förvånande, att regeringen inför regler som kräver speciella regler för att folk i allmänhet ska kunna efterleva reglerna. Jag vill fråga majoritetsföreträdaren Lisbeth Staaf Igelström om det är oövertänkta förslag som vi tvingas anta i denna kammare eller om det verkligen är finansministerns och regeringens mening att vi ska införa regler som omgående ska regleras med nya regler. Varför kan inte utskottsmajoriteten acceptera förslagen från oppositionen att t.ex. frysa taxeringsvärdena för våra bostäder? Under måndagens partiledardebatt svarade statsministern på en fråga av Alf Svensson om fastighetsskatten. Statsministern sade att de inte tänker medverka till en utveckling av det slag som Alf Svensson beskriver. Får fastighetsskatten sådana konsekvenser kommer de naturligtvis att justera densamma. Vi har varken sett eller hört något om en justering av fastighetsskatten mer än ett förslag om en begränsningsregel. Detta tolkar jag som att regeringen tycker att fastighetsskatten är lagom och rimlig. Begränsningsregeln som utlovas i betänkandet kommer inte att lösa problemet med fastighetsskattens konstruktion. Den bekräftar bara konstruktionsfelet med en skatt som plötsligt blir så hög att man måste skapa särregler för att mildra skattens skadliga effekter. Förlåt att jag frågar ytterligare en gång: Inser man inte det orimliga i det här beteendet? Lagstiftning bör vara så enkel och praktisk som det är möjligt - eller hur? Eller är det av arbetsmarknadsskäl som regeringen inför dessa krångliga regler för att på sikt kunna anställa ännu fler kontrollanter finansierade av beskattningen av våra fastigheter? Jag tar mig för pannan när jag tänker på alla klassindelningar och värdeområden. Är det verkligen detta vi skall syssla med? Nej och åter nej. Kristdemokraterna har lagt fram ett förslag i sin motion Sk36 som pekar på en kommunal avgift i stället för som i dag det statliga systemet. Systemet med statlig fastighetsskatt bör successivt avvecklas. I stället bör kommunerna ges möjlighet att ta ut en avgift för täckande av kostnader för gatuunderhåll, brandförsvar och annan kommunal service kopplad till fastigheten. Statens intäktsbortfall skulle delvis kompenseras genom en nivåjustering i det generella statsbidraget till primärkommunerna i enlighet med finansieringsprincipen. Därmed anser vi att avgiften inte bör baseras på marknadsvärdet. Hoten om en framtida chockhöjning försvinner. Förutsägbarheten ökar och vi får ett skattesystem som mer liknar andra länder inom Europaunionen. I flera europeiska länder anser man att subsidiaritetsprincipen är viktig. Därför har man valt att avstå från statlig fastighetsbeskattning. En kommunal avgift skulle både ha legitimitet och transparens. Den skattskyldige skulle då veta vad han eller hon betalar för. I vår reservation nr 6, som jag har yrkat bifall till, har vi kortfattat beskrivit innebörden av dessa tankar. Fru talman! Jag vill i all korthet beröra Ringholms brev. Jag har tidigare berört det orimliga i den höjda statliga fastighetstaxeringen. Nu har svenska folket hört av sig till finansministern, och sista ordet är säkert inte vare sig sagt eller skrivet i detta ämne. Då författas ett brev med en tankelek att jag ska hyra ut mitt hus och betala skatt för mervärdet av min fastighets omkostnader. Jag tror inte det är sant! Men det är det väl inte heller - eller? Vad säger Lisbeth Staaf Igelström? I så fall kan man ju ta till sig ledaren i Svenska Dagbladet från i lördags, den 9 juni 2001, där ledarskribenten likställer min bostads skattepliktiga mervärde med att jag ska beskattas för att jag reser billigare i andra klass på tåget i stället för i affärsklass på X2000. Är detta regeringens nya skattepolitik för fastighetsbeskattningen som skiner fram i försommaren? Då kan man undra vad skördetiden i höst kommer att innebära för våra fastighetsägare. Då kan ju nästintill vad som helst beskattas till orimliga nivåer. Jag hoppas att utskottsmajoriteten tar avstånd från dylika brev.

Fru talman! Utformningen och omfattningen av fastighetsskatten är en het politisk fråga. Det är föga förvånande att det förhåller sig på det sättet. Fastighetsskatten gräver allt djupare hål i åtskilliga hushålls ekonomier. De höga fastighetsskatterna är en funktion av en hög skattesats och höjda taxeringsvärden, i vissa fall mycket höjda taxeringsvärden. För många hushåll förvärras situationen av att man också drabbas av en hög förmögenhetsskatt. Många pensionärer med avbetalda lån på sina fastigheter får en kraftigt förhöjd förmögenhetsskatt på grund av de kraftigt förhöjda taxeringsvärdena. Det skulle inte behöva vara så. Men det är så, och det beror på oförmåga och bristande vilja hos regeringspartiet och dess samarbetspartier att göra någonting åt problemen med den höga fastighetsskatten. Vi har från Centerpartiet en klar linje för att komma till rätta med problemen. Taxeringsvärdena ska återgå till fjolårets nivå. Därefter ska de frysas där fram till nästa allmänna taxering. Skattesatsen ska vara 1,2 procentenheter för egnahem under innevarande år och därefter successivt sänkas. Förmögenhetsskatten ska sänkas i tre steg, där det tredje steget innebär en fullständig avveckling. Det skulle innebära sänkt fastighetsskatt för alla i stället för de chockhöjningar för vissa som nu har blivit resultatet och som innebär att många människor nu tvingas överväga att sälja sina fastigheter. Fru talman! Dagens betänkande behandlar fastighetstaxeringen av småhus inför allmänna fastighetstaxeringen år 2003. Utöver de problem med fastighetsskatten som jag inledningsvis har berört tillkommer att fastställandet av taxeringsvärdena uppvisar stora brister. Likvärdiga fastigheter i samma värdeområde kan uppvisa helt olika taxeringsvärden på grund av dessa brister. Inte heller dessa brister visar den socialistiska majoriteten förmåga eller vilja att rätta till. Man kör i allt väsentligt i redan uppkörda hjulspår. Fru talman! Centerpartiet ger inga lättsinniga löften om att helt slopa fastighetsskatten. Det finns andra och för oss angelägnare skattesänkningar att göra, t.ex. inkomstskatten för låga och normala inkomster. Utrymmet för skattesänkningar är begränsat om vi ska upprätthålla och förbättra välfärden för svenska medborgare och skattebetalare. Därför yrkar vi inte avslag på propositionen rakt av utan lägger i stället fram egna förslag till förändringar. Vi tar ansvar för att åstadkomma rimliga och rimligt rättvisa taxeringsvärden efter 2003 års allmänna fastighetstaxering. Vi föreslår att antalet värdeområden minskar kraftigt för att antalet referensförvärv inom varje värdeområde ska bli tillräckligt stort för att utgöra underlag för en rimligt rättvisande värdering. Vi föreslår att problemen för fastboende i s.k. attraktiva fritidshusområden åtgärdas genom att särskilja fastigheter för respektive fastboende och fritidsboende vid taxeringen i dessa områden. Vi föreslår att marknadsvärdena beräknas med utgångspunkt i medianvärdena inom varje värderingsområde där köpeskillingar i den övre och undre kvartilen regelmässigt räknas bort. Vi föreslår att standardpoäng på grund av förekomsten av treglasfönster, isolerglas eller värmepump inte ska åsättas. Därmed motverkas inte sådana viktiga energi och miljömässiga investeringar genom det högre taxeringsvärde dessa standardpoäng medför. Jag tycker att det är en gåta att inte vare sig Miljöpartiet eller Vänsterpartiet förmått att aktualisera denna fråga under förhandlingarna inför propositionen; det gav i varje fall inget resultat. Vi föreslår också att det införs lokala och förtroendevalda taxeringsnämnder som ges ansvaret för taxeringsförfarandet. I majoritetens förslag har statistiska data på nytt kommit att spela en alltför stor roll - dessutom en stelbent roll. Detta på bekostnad av lokalkännedomen. Fru talman! Samtliga våra förslag avvisas av utskottsmajoriteten. I vissa fall hänvisas till pågående beredning i Regeringskansliet, i vissa fall avvisas de rakt av men med utomordentligt klena argument. Jag skulle därför vilja fråga majoritetsföreträdarna: Varför har den åberopade beredningen, som ni nu hänvisar till, inte blivit klar inför propositionsskrivningen? När kan den förväntas bli klar? Kommer inte effekten av ställningstagandena, när beredningen är klar, att vara som jästen efter brödet när ni nu själva tar ställning innan beredningen faktiskt är slutförd? När det gäller direkt avvisande av våra förslag visar det sig att man inte trängt tillräckligt djupt in i problematiken med starkt skiftande värden inom respektive värdeområde.

Taxeringsvärdet kan alltså vara 1,98 gånger större än köpeskillingen och 0,28 av köpeskillingen. Det innebär att fastigheter försålts till halva taxeringsvärdet i vissa fall och till mer än tredubbla taxeringsvärdet i andra fall. Det om något belyser komplexiteten och orättvisan i de nuvarande taxeringsvärdena. Denna orättvisa kommer att i stort permanentas genom majoritetens ointresse att göra något åt problemen. Det är beklämmande. Det drabbar ofta redan hårt trängda hushåll. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2

Fru talman! Målsättningen med fastighetstaxeringen är att varje skattepliktig taxeringsenhet ska ges ett s.k. basvärde, som ska motsvara 75 % av taxeringsenhetens marknadsvärde. För att undersöka om denna målsättning uppnås med dagens regler har Fastighetstaxeringsutredningen som avlämnade sitt betänkande i februari förra året, genomfört en omfattande statistisk undersökning och lämnat förslag på förbättringar. En del av förslagen tas upp i detta betänkande. Det gäller vissa förbättringar i regelsystemet som vi från utskottsmajoritetens sida anser ska föras in i fastighetstaxeringslagen, inför den kommande allmänna fastighetstaxeringen av småhus. För att värdenivån ska kunna fastställas i områden med få försäljningar föreslås en lagregel, som innebär att ledning ska få hämtas från försäljningar av fastigheter inom andra värdeområden där förutsättningarna för prisbildning antas vara likartade. Fastighetstaxeringsutredningen ansåg också att standardbedömningen av kök inte har fungerat bra. Utredningen har därför arbetat med en annan värderingsmodell. I propositionen föreslås att denna modell vidareutvecklas samt att bestämmelser om jämkning, indelning av huvudområdena exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör blir lagreglerad. Vidare föreslås en indelning som ska omfatta minst tre och högst sju klasser för att komma till rätta med tröskeleffekter vid tomtmarkens klassindelning i strand och strandnära områden. Problem med rättvisande prisjämförelser vid värdering av småhus som ägs av bostadsrättsföreningar har föranlett ett förslag om att värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden ändras så att grupphusområden indelas i endast två klasser. Andra förändringar är bl.a. en ny regel för justering för säregna förhållanden, att delvärden för byggnad och mark ska fastställas även för kulturbyggnader och ändringar i fråga om indelning i specialbyggnader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den Utskottsmajoriteten tillstyrker även regeringens förslag till ändring av mervärdesskattelagens regler om undantag från beskattning för utbildningstjänster. Regeringens förslag innebär en följdändring till tidigare beslut om hur bidragen till korttidsstudier ska administreras. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Fru talman! Föga överraskande yrkar Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna avslag på förslagen, utifrån att man vill avveckla fastighetsskatten - inte nu, utan på sikt. Jag undrar: När? Kanske vi kan få ett svar på detta i dagens debatt. Det framförs också förslag om att det bör göras en genomgång av verkställighetsföreskrifterna som styr fastighetstaxeringen för att klargöra om dessa är grundlagsenliga. Ett förslag som vi från utskottsmajoritetens sida avstyrker eftersom regeringen har ändrat lagtexten i enlighet med Lagrådets förslag. Det är inte heller frågan om att utvidga området för verkställighetsföreskrifter utan snarare att detaljregleringen på lagnivå blir större. Vidare avstyrker Moderata samlingspartiet i en reservation ett yrkande i en motion från Centerpartiet om standardpoäng för vissa miljöinvesteringar. Det är ett förslag som dock stöds av Kristdemokraterna. När det gäller miljöinvesteringar, fru talman, framgår det av propositionen att denna fråga för närvarande är under beredning i Finansdepartementet utifrån det förslag som Fastighetsbeskattningskommittén lade fram i sitt betänkande. Centerpartiet vill inte avskaffa fastighetsskatten. Man föreslår bl.a. att antalet värdeområden minskas, att taxeringen av fastigheter för fastboende och fritidsboende skiljs åt samt att marknadsvärdena beräknas med hjälp av ett medianvärde. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att förslaget om att minska antalet värdeområden gör det svårare att få taxeringsvärden som rätt återspeglar marknadsvärdet. Fler värdeområden ger större precision vid taxeringen vilket också Fastighetstaxeringsutredningen kom fram till. Vår uppfattning är att den bästa utgångspunkten vid indelning i värdeområden är att skapa homogena områden med likartad prisbildning och bebyggelse. Att skilja på taxeringen av fritidshus och permanentbostäder anser vi inte förenligt med principen att taxeringsvärdet ska återspegla den enskilda fastighetens marknadsvärde. Vidare delar vi inte uppfattningen att ett medianvärde som bas vid fastighetstaxeringen skulle ge ett mer rättvisande resultat än vad dagens regler gör. Fru talman! I höstas fattade riksdagen beslut om att sänka skattesatsen för fastighetsskatten för både småhus och hyreshus, samtidigt som frysningen av taxeringsvärdet upphörde vid årsskiftet. Fribeloppet i förmögenhetsskatten höjdes liksom reavinstskatten vid försäljning av fastigheter. Vidare kommer en begränsningsregel att införas för hushåll med normal inkomst och förmögenhet. Förslaget innebär att berörda hushåll inte ska betala mer än 5 % av inkomsten i fastighetsskatt för sin permanentbostad. Den lagstiftning som behövs för att uppnå detta kommer att utformas så att begränsningen i fastighetsskatteuttaget får effekt från den 1 januari i år. Frågor om den löpande fastighetsbeskattningen har utretts av Fastighetsbeskattningskommittén, och betänkandet bereds nu i Finansdepartementet. I avvaktan på resultatet av den pågående beredningen anser vi från utskottsmajoritetens sida att det inte nu finns någon anledning att närmare gå in på frågor om fastighetsbeskattningens allmänna utformning. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag samt avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström frågade när Moderaterna hade tänkt avskaffa fastighetsskatten. Lisbeth Staaf-Igelström har uppenbarligen inte studerat våra motioner tillräckligt mycket. Av dem framgår nämligen att vi i vårt förslag för 2002 sänker skatten på småhus till 1 %. Sedan avvecklar vi med 0,1 procentenhet per år, vilket jag sade i talarstolen. Då kan man räkna på fingrarna när fastighetsskatten är avvecklad. Jag hade inte tänkt begära ordet i övrigt, men när jag lyssnar till Lisbeth Staaf-Igelström - jag har yrkat avslag på hela propositionen - framgår det med all önskvärd tydlighet att hela denna fastighetstaxering är en lekstuga för byråkrater. Man ska sitta och mäta avståndet från sjön, om det är strandnära eller inte. Man har små värderingsområden - så små att det kanske inte blir några försäljningar inom området, och då ska man titta på ett som har "likartade" förutsättningar. Snacka om godtycke! Detta är dessutom en skatt som berör väldigt många människor i landet, framför allt dem som bor i tillväxtområdena, där skatten stiger väldigt högt. I Täby har vi två olika områden som skiljs bara av en järnväg. För identiska hus har taxeringsvärdet på ena sidan nu höjts med 100 % och på andra sidan med ca 60 %. Det är återigen godtycke! Vi ska inte basera ett skattesystem på godtycke. Det är också en av anledningarna till att vi absolut inte vill medverka i den fortsatta lekstugan för byråkrater, som jag sade. Frågan till Lisbeth Staaf-Igelström är: Har hon någon förståelse för att en familj i Stockholmsområdet måste ha 700 000 kr i inkomst om de har ett småhus för att kunna ha samma levnadsstandard som en familj i Piteå, som bara behöver 200 000 kr i inkomst? Är det ett bra samhälle som har de skillnaderna?
Fru talman! Nu har representanten för skattesänkarpartiet här i riksdagen, Moderaterna, fört sin talan när det gäller fastighetsskatten. Jo, jag har studerat er motion, Carl Erik Hedlund, och jag har också sett vilka siffror ni har. För 2004 är det en minskning på fastighetsskatten med 9,36 miljarder kronor. Men jag undrar: När kommer den egentligen att bli avskaffad? Det har vi icke fått något tydligt svar på. Hur många år kommer det att ta, och hur kommer ni att finansiera alla de miljarder som staten då mister i skatteinkomster? Fastighetsbeskattningen och taxeringvärderingen är definitivt ingen lekstuga för byråkrater, som Carl Erik Hedlund uttrycker sig. De är inte heller något godtycke. Det är klart lagreglerat vad som gäller i den här frågan. Sedan har jag faktiskt förståelse för dem som bor i attraktiva områden och som får en högre fastighetsskatt. Utifrån det, fru talman, jobbar vi nu med en begränsningsregel, som kommer att föreläggas riksdagen i höst. Vi kommer att ta beslut om det hela. När det gäller övriga liknelser mellan Stockholm och Piteå är det också på det sättet att det här i Stockholm går alldeles utomordentligt bra att sälja sitt hus eller sin fastighet, medan man uppe i Piteå ibland inte alls har den möjligheten. Det finns skillnader. Jag vill gärna minska de skillnaderna så att det finns fler arbetstillfällen i Piteå.
Fru talman! Ska jag tolka det sista som Lisbeth Staaf-Igelström säger så att det är en förmån att bo i Stockholm därför att man kan sälja huset och flytta härifrån? Man vill ju bo, arbeta och verka i området, men för att kunna göra detta måste man ha en så hög familjeinkomst som 700 000 kr - annars går det inte. Alla de som då har bott och verkat i detta område, sparat och nu kanske är pensionerade blir, som jag sade i mitt anförande, rika på papperet men har inte ett inkomstflöde. Trots begränsningsregeln räknas det inte in att de samtidigt har blivit förmögna och får en förmögenhetsskatt, även om de har samma hus som de kanske har bott i 40-50 år och t.o.m. byggt själva. Det är en orättfärdig politik. När det sedan gäller fastighetstaxeringen använder jag uttrycket lekstuga, och då säger Lisbeth Staaf Igelström att det inte är någon lekstuga därför att det är lagreglerat. Ja, det är lagreglerat. Det är ju det som den lagstiftande församlingen här i kammaren förväntas fatta ett beslut om. Men regelverket är sådant att det inbjuder till godtycke och bedömningar, med standard på köket, avstånd till vatten och de försäljningar som har gjorts i värdeområdet. Riksskatteverket har påpekat att de här värdeområdena ger felaktiga siffror. Då tycker jag, fru talman, att det är för mycket av godtycke och att det lämnar utrymme för att det blir en lekstuga för byråkrater. Lisbeth Staaf-Igelströms senaste yttrande befäster min uppfattning.
Fru talman! Jag märker här att Carl Erik Hedlund drar alldeles för långtgående slutsatser när jag talar. Han säger bl.a. att jag inte skulle tycka att det är bra att man här i Stockholm har arbete, att det är en förmån att få bo här i Stockholm och att man kan sälja sitt hus i attraktiva områden. Det har jag aldrig menat med mitt inlägg. Det jag menar, fru talman, är att vi också ska se till hur det ser ut i övriga landet. Vi har inte något godtycke när det gäller fastighetstaxeringen. Vi vill inte att människor i attraktiva områden som Stockholm ska få lämna sitt hus och sitt hem. Därför, fru talman, kommer en begränsningsregel att föras in. Vi kommer också att mycket noga följa frågan.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Lisbeth Staaf-Igelström med tanke på begränsningsregeln. Ja, vi kanske får uppleva att det blir 5 %. Tittar man på den totala beskattningen blir det lite lägre än 5 %. Enligt en utredning av Edin som vi fick för ett tag sedan rör sig skillnaden mellan låg och höginkomsttagare om bara 5-10 %. 61-70 % beskattning och moms tas ut från arbetstagarna. Ovanpå detta ska läggas 4 % netto i fastighetsskatt. Är det rimligt att vi helt plötsligt drabbas av sådana här skatteökningar? Det hade varit betydligt enklare om vi hade använt markvärdet och inköpsvärdet på fastigheten som grund för fastighetsbeskattningen. Då hade vi haft en större trygghet i systemet. Skulle det inte vara mer tilltalande att vi på det sättet får veta vad vi ska betala i skatt under resten av fastighetsägartiden?
Fru talman! Kd säger att man vill slopa fastighetsskatten och införa en kommunal avgift i stället. När vill ni slopa fastighetsskatten, Kenneth Lantz? Även i ert förslag finns inkomster till staten från fastighetsskatten år 2004. Det är ungefär 21 miljarder som kd räknar med att få in på fastighetsskatten. När vill ni egentligen slopa den? Ni måste vara tydliga i den frågan. I er motion skriver ni följande: "Skatter måste kunna prövas utifrån grundläggande värden. Skatter kan vara oetiska i den meningen att de kan vara uttryck för illegitim lagstiftning, vilket innebär att lagstiftningen i sig överträder grundläggande etiska värden och mänskliga fri och rättigheter och härur härledda skatterättsliga principer." Utifrån det ni skriver i er motion undrar jag varför ni inte omedelbart ser till att fastighetsskatten slopas. När kommer den att slopas? Jag kanske kan få ett svar av Kenneth Lantz på den frågan.
Fru talman! Precis som det är omöjligt för regeringspartierna att ge tydliga svar får vi erkänna att vi har en ambition. Vi har skrivit ned det och vi står för att vi arbetar för en sänkning och utfasning av den statliga fastighetsskatten. Vi vidhåller dock att det vore mer rimligt med en kommunal fastighetsavgift eller bostadsavgift. Jag vill i så fall kontra och fråga om Lisbeth Staaf-Igelström tycker att det i dag är en riktig nivå på vår fastighetsbeskattning. Folk tvingas ju gå ifrån sina fastigheter. Varför inte införa en nivå som innebär att vi vet vad vi kommer att betala resten av den tid vi har vårt fastighetsbestånd, så att vi fastighetsägare kan känna trygghet? Därmed har jag lyft fram en del av de frågor som vi som parti står bakom. Vi är helt övertygade om att en kommunal fastighetsavgift har en helt annan öppenhet och transparens inför skattebetalarna. Det finns också större försvar för att betala en avgift till den lokala skatteintagaren. Jag vill återkomma till min fråga, vad Lisbeth
Fru talman! Det är bra att Kenneth Lantz från kd nu tydligt talar om att det är en ambition att man vill slopa fastighetsskatten. Då ska man också vara mycket tydlig när man går ut i den offentliga debatten och inte enbart säga att man vill slopa fastighetsskatten. Man ska vara mycket tydligare i den offentliga debatten, precis som Kenneth Lantz var här i kammaren. Fru talman! Vi har gjort förändringar av nivån på fastighetsskatten. Vi har sänkt procentsatsen. Vi har höjt fribeloppen för förmögenhetsskatt. Vi håller på med en begränsningsregel. Utifrån det kommer det att stabiliseras, det är jag helt övertygad om. Vi ska komma ihåg att marknadsvärdet ligger till grund för fastighetsskatten. Om marknadsvärdena stiger kommer självklart också fastighetsskatten att stiga. Jag tror också att huspriserna kommer att kunna sjunka. Då sjunker självklart också fastighetsskatten. Det är en automatik i det. Tack, Kenneth Lantz, för tydligheten när det gäller fastighetsskatten.
Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelströms anförande var en upprepning av den tekniska redovisning och tunna argumentation som finns i betänkandet för de utomordentligt marginella förändringar som där föreslås, mot våra förslag till förbättringar. Lisbeth Staaf Igelström säger t.ex. det vi kan läsa i betänkandet, att det inte skulle vara förenligt med principen om att taxeringsvärdet ska återspegla den enskilda fastighetens marknadsvärde att skilja mellan fastigheter för fastboende och fritidsboende. Det visar att man inte har förstått eller kanske inte ens velat förstå innebörden av vårt förslag i detta avseende. Vi menar att man ska skilja på taxeringsvärdena för dessa olika slag av boende, baserat på de olika köpeskillingarna. Det innebär en bättre återspegling av den enskilda fastighetens marknadsvärde och inte en sämre. Sedan vill jag på nytt efterlysa svar på de frågor jag ställde om varför beredningen har dragit ut på tiden och inte kunnat ligga som underlag för propositionen. När kommer beredningen att vara slutförd?
Fru talman! Jag har informerat kammaren om vad som står i betänkandet och propositionen. Det upplever Rolf Kenneryd som en upprepning. Det är för information. Det är vår argumentation som ligger till grund för propositionen och betänkandet. Förslagen från Fastighetsbeskattningskommittén och Fastighetstaxeringsutredningen bereds för närvarande i Finansdepartementet. Ett förslag kommer lite senare, Rolf Kenneryd. Även Rolf Kenneryd är medveten om att Fastighetstaxeringsutredningen har gjort en mycket grundlig översyn av detta med värdeområden. Man har kommit fram till att de förslag vi nu kommer att besluta om här i kammaren är de bästa. Vi nämner aldrig hyresgästerna i diskussionen om fastighetsskatten. Jag vill lyfta upp den frågan. Centerpartiet vill höja fastighetsskatten för hyresboende. Det kommer att innebära att hyresgästerna får ännu dyrare boende. Tycker Rolf Kenneryd att det är rättvist, utifrån de höga kostnader som de hyresboende har fått under hela 90-talet? Är det rättvist gentemot glesbygden, som Rolf Kenneryds parti talar så varmt om?
Fru talman! Jag tar gärna en debatt med Lisbeth Staaf-Igelström på den senare punkten. Men låt oss göra det vid ett tillfälle då vi behandlar de frågorna i kammaren. Nu behandlar vi taxeringsförfarandet och fastighetsskatten för småhus. Dit hör inte hyreshusen. Det mycket bristfälliga svaret på mina frågor kan jag inte tolka på annat sätt än att majoriteten, regeringspartiet, som vanligt gömmer sig bakom utredningar, beredningar och det uttryck som tycks ha blivit Lisbeth Staaf-Igelströms favorituttryck: Vi följer noga de här frågorna. Åter och åter ska man noga följa frågorna. Är inte det ett sätt att förhala frågornas handläggning och dölja det faktum att regeringen och dess samarbetspartier saknar beslutspotens och förmåga att verkligen göra något åt de problem som är så uppenbara redan i dagsläget?
Fru talman! Frågan om de som bor i hyresrätt finns faktiskt med i dag också, Rolf Kenneryd. I ert förslag om fastighetsbeskattningen ingår att man ska höja fastighetsskatten på hyresboende. Det ingår i paketet. Det ligger med här. Det är oerhört viktigt att vi utreder frågor ordentligt och noga följer upp dem. En utredning ger vid handen vad som är rätt och riktigt. Den ger fakta och kunskaper. Fastighetstaxeringsutredningen har noga följt upp de frågorna. Den säger att det förslag som vi kommer att anta här i kammaren i dag är det bästa förslaget på området. Om vi skulle införa något annat, enligt Centerpartiets förslag, kommer det helt enkelt att uppstå nya gränsdragningsproblem och andra problem. Vi förhalar inte och vi döljer ingenting, Rolf Kenneryd. Vi är mycket öppna i den här frågan.

Fru talman! Det sägs i debatten att det är en folkstorm och att människor i allmänhet får lämna sina fastigheter. Visst är det en folkstorm när det gäller fastighetsskatten. Men det är i väldigt begränsade områden som den folkstormen finns. Den finns i de områden där vi har en klar obalans på fastighetsmarknaden. Det gäller vissa storstadsområden och framför allt Stockholm. Vi har också vissa problem med taxeringsvärdena i skärgårdsområden. Att det skulle vara en väldigt utbredd folkstorm runtom i landet är inte den bild jag har när jag åker runt i landet och talar med människor och pratar politik. Det är i vissa regioner som problemet finns. Det är bara att erkänna att det problemet finns och att det är ett stort problem där. Betänkandet handlar egentligen om hur man ska bete sig när man ska åsätta nya taxeringsvärden. De partier som inte vill ha någon fastighetsskatt tycker naturligtvis att vi inte behöver göra det. Taxeringsvärdena ligger också till grund för civilrättslig lagstiftning och har betydelse för civilrättsliga frågor. Taxeringsvärden lär vi nog behöva på ett eller annat sätt. Ska man ta bort arvsskatt, gåvoskatt och i stort sett alla skatter kanske behovet av taxeringsvärden generellt sett minskar. Men det är ganska viktigt t.ex. när man ska göra bodelningar och liknande att man har en grund att gå på och att taxeringsvärdet då kan ligga till grund för bedömningar. Jag är väldigt fascinerad av moderater och kristdemokrater som i alla andra lägen när det gäller ekonomisk politik och ekonomi hänvisar till OECD och vad man där anser och tycker. Men när det gäller fastighetsbeskattningen nämner de inte OECD över huvud taget. Varför gör de inte det? Det är kanske för att OECD hävdar att Sverige tar ut för lite i fastighetsskatt. Deborah Roseveare, som var här på ett seminarium som var anordnat av Skattebetalarna, hävdade att vi tar ut alldeles för lite fastighetsskatt. Fastighetsskatten utgör bara 2 % av de totala skatteintäkterna i Sverige medan genomsnittet för OECD är 10 %. Det finns enligt OECD utrymme att femdubbla intäkterna från fastighetsskatten. Det tror jag väl inte att egentligen någon är beredd att föreslå här i kammaren. Ni hänvisar ständigt till OECD. Det vore intressant att höra vad ni anser om OECD:s tankar i det här sammanhanget. Ligger fastighetsskatten på rätt nivå? För oss ligger fastighetsskatten intäktsmässigt på rätt nivå. Den bidrar till de totala skatteinkomsterna så att vi täcker de kostnader vi har i staten. Att bara kasta bort 23 miljarder om året är vi inte beredda att göra. Däremot är vi naturligtvis beredda att göra justeringar. Det vet ni om. Vi föreslår att bara halva förmögenhetsvärdet ska tas upp för att kringgå det problemet. Om taxeringsvärdena ökar och man får in betydligt mer pengar kan man naturligtvis trappa ned det totala skatteuttaget i den takt som taxeringsvärdena ökar. Vad innebär då ett borttagande av fastighetsskatten för prisbilden? Det finns forskare som har gått igenom detta, och de talar om kapitaliseringseffekten. I en forskarrapport har man konstaterat att just kapitaliseringseffekten är i stort sett 100 %. Det belopp man sänker fastighetsskatten med minskar kostnaderna. Det kommer att öka kaitalkostnaderna, dvs. priserna kommer att gå upp i motsvarande mån. Ett hushåll kommer att göra en bedömning. Hur mycket har jag möjlighet att avstå för boendet? Det vore intressant att få i gång en diskussion också kring det problemet. Tror verkligen Kristdemokraterna och Moderaterna att kapitaliseringseffekter inte existerar? Tror moderater och kristdemokrater att prisnivån kommer att ligga still om man tar bort fastighetsskatten? I så fall talar ni mot samtliga forskare på området. Vad man kan diskutera är hur stor procent kapitaliseringseffekten är. Är den 100 % eller 80 %? Det vore intressant att höra vad Moderaterna och Kristdemokraterna anser om alla dessa forskare som hävdar detta. Kristdemokraterna föreslår att vi ska lägga över det på en kommunal avgift. Jag undrar var nivån ska ligga på. Man ska alltså ta bort statsbidrag. Hur mycket statsbidrag ska tas bort från kommunerna? Vad ska denna avgift täcka? Ska den täcka också vatten och sådana saker? Om jag har förstått det rätt är det meningen att så ska ske. Kommunerna kommer att få det väldigt svårt om man ska ta bort motsvarande 20-23 miljarder från dem och lägga det som en avgift. Det kommer att bli en kraftig omfördelning av fastighetsskatten. Icketillväxt-områdena kommer att få betala en betydligt högre avgift. Det skulle vara intressant att höra vad Kenneth Lantz anser om det. Reservation 4 handlar om att miljöinvesteringar inte ska räknas med. Även Kristdemokraterna står bakom den reservationen. Det är en missuppfattning från Rolf Kenneryds sida att taxeringsvärdet skulle påverkas av detta. Meningen är inte att taxeringsvärdet ska vara neutralt i förhållande till investeringarna, utan det gäller beskattningsunderlaget. Det är vad som bereds på Finansdepartementet. Det har alltså inte med detta ärende att göra över huvud taget. Man kan ha ett taxeringsvärde som speglar 75 % av marknadsvärdet. Sedan tar man bort den biten från taxeringsvärdet och bestämmer beskattningsunderlaget. Då tar man bort just den effekt som miljöinvesteringarna har haft. Det är vad som bereds. Vi hade den diskussionen med Finansdepartementet när vi var med i propositionsskrivandet. Då fick vi den förklaringen. Den accepterar vi fullt ut. I samband med att bestämmelserna träder i kraft kommer miljöinvesteringarna inte att ligga till grund för beskattning. Jag yrkar bifall till förslagen i det föreliggande betänkandet.

Fru talman! Per Rosengren ställde några frågor till mig. Vi får se om jag hinner kommentera alla. För det första är det rätt att taxeringsvärdet även har andra funktioner, t.ex. vid arvs och gåvoskatt osv. Men det finns en rad andra egendomar som det inte finns något officiellt värde på, Per Rosengren. Det finns värderingsmän och värderingskvinnor, fastighetsvärderare och andra, som kan fastställa värdet i sådana fall. Det behövs inte att staten anger ett taxeringsvärde för att man ska klara de frågorna när det gäller arvs och gåvoskatt, bodelning och sådant. För det andra gäller det OECD. Det är en intressant diskussion. Det är riktigt att OECD vid seminariet här i Stockholm tyckte att Sverige hade för låg fastighetsskatt. Men då ska man ta in i bilden vad man också säger i övrigt, nämligen att vi har för höga inkomstskatter, att vi bör avskaffa förmögenhetsskatten, kapitalvinstskatterna, mervärdesskatten osv. I hela denna blandning och mix av olika skatter har Sverige inte alltid de högsta skatterna, men totalt sett ligger Sverige alltid - på varje enskilt skatteområde - bland länderna med de högsta skatterna. Totalt sett skapar detta det högsta skattetrycket, och det är i det perspektivet som vi i den här kammaren måste behandla fastighetsskatten. Även vi moderater skulle förstås kunna tänka oss en fastighetsskatt om vi hade en helt annan struktur på övriga skatter. Men nu är det ju inte så. Eftersom fastighetsskatten kommer som en extra pålaga som man inte kan göra någonting åt - annat än att, som vi hörde tidigare, sälja huset och flytta någon annanstans där det är billigare att bo. Men vill man vara kvar så sitter man fast. Den diskussionen kan vi föra längre fram. OECD:s resonemang utgår alltså från en annan förutsättning. När det sedan gäller kapitaliseringen så påverkar den självfallet priset. Jag får ta detta i min andra replik, fru talman.
Fru talman! När det gäller skatterna och skattetrycket generellt sett så tycker jag att begreppet skattetryck är ganska ointressant i sammanhanget. Jag tycker att vi ska gå över till att diskutera andra saker, nämligen skattebaser, och se hur vi kan trygga dem. Skattetrycket är högt i Sverige - visst. Men i vissa andra länder har man barnbidrag som går över skattekontot. Det innebär att man sänker skattetrycket. Det skulle vi kunna göra i Sverige också. Då skulle plötsligt skattetrycket sjunka, och ändå har det inte hänt ett dugg. När vi var i Schweiz blev vi upplysta om att man där har obligatoriska försäkringar. Det har inte vi i Sverige, utan vi tar ut det över skatten i stället. Om vi hade gått över till ett obligatoriskt försäkringssystem så skulle vi ha sänkt vårt skattetryck, men ingenting vore förändrat. Att diskutera i sådana statiska termer som skattetryck är från anno dazumal. Vad vi måste diskutera är någonting helt annat, nämligen hur vi ska trygga våra skattebaser och vad vi ska beskatta. Det gäller att trygga en välfärd. Det är intressant att Carl Erik Hedlund kommer att ta upp kapitaliseringseffekterna i nästa inlägg. Vi får höra vad han har att säga.
Fru talman! Man känner sig som en fossil eftersom Per Rosengren säger att detta är från anno dazumal. Jag vet inte om han åsyftar det senaste sekelskiftet eller sekelskiftet 102 år tillbaka. Jag tycker inte att skattetrycket är ointressant. Inom OECD försöker man göra beräkningar med hänsyn till olika typer av obligatoriska eller icke obligatoriska sjukförsäkringar för att se hur högt det samlade skattetrycket är - inklusive denna typ av obligatoriska utgifter. Det finns en väsentlig skillnad mellan Per Rosengrens och min syn på detta. Jag utgår från medborgaren - den enskilda medborgarens möjligheter att skapa en sfär och ett område för att förverkliga sina drömmar, sina avsikter med sin familj osv. Per Rosengren däremot pratar om hur viktigt det är att vi kan garantera skattebaser och få ut skatter. Det är klart att vi ska ha skatter för det som vi behöver för det gemensamma bästa, men vi måste hela tiden ha medborgaren i centrum och se till att vi inte inskränker medborgarens handlingsutrymme. Det är min utgångspunkt. Jag nämnde kapitaliseringen i avslutningen av min förra replik. Självfallet kommer den att påverka det hela upp och ned. Hur mycket tror jag inte vi kan reda ut i det här replikskiftet, men det är en faktor. På samma sätt som höjda taxeringsvärden åtminstone momentant sänker priserna på fastigheter så skulle ett bortskaffande naturligtvis momentant höja dem. Sedan kommer efterfrågan att styra det hela. Men hur mycket det handlar om - och det var också Per Rosengren inne på - kan vi inte diskutera här för det fordrar lite mer utläggning.
Fru talman! Det är intressant att vi äntligen börjar diskutera frågor som kapitaliseringseffekter. Det är ingen som har vågat eller velat göra det förut. Det är bra, för då kan vi diskutera hur mycket bostadskostnaderna kommer att öka - inte om de kommer att öka utan hur mycket. Enligt forskare som har varit inne på området så handlar det om mellan 80 % och 100 % kapitaliseringseffekt, dvs. den kostnad som fastighetsskatten minskar med ökar kapitalkostnaden - ränta och amorteringar - i stället med. Det tycker jag är ganska intressant. Det är också intressant att höra att moderaterna nu säger detta. Sådana saker kommer naturligtvis inte att driva folk från hus och hem - det stämmer. De som en gång har köpt ett hus slipper dessa effekter. Men när det gäller nyetableringar så vet vi vilka det är som kommer att kunna nyetablera sig. Det blir ungefär samma kostnader. Fortsättningsvis kommer de överhettade områdena - om det inte byggs - att bli getton för folk med höga inkomster oavsett om fastighetsskatten tas bort eller ej. Det tycker jag att debatten i dag visar. Jag hoppas verkligen att vi inte har samma uppfattning vad gäller skatterna, Carl Erik Hedlund och jag, eftersom vi står för helt olika syn på dem. Vi arbetar med en generell välfärd som mål och för att se till att folk får sina behov tillfredsställda. Vi ska ha ett utjämnande system. Därför är det självklart att vi är intresserade av att ha skattebaserna och av att definiera dem så att vi kan trygga den generella välfärden. Vi har alltså helt olika syn på samhället och dess funktioner. Det är bara att konstatera. Det är skönt att det inte finns en majoritet för Carl Erik Hedlunds och Moderaternas syn på de här frågorna.
Fru talman! Jag ska inte gå så djupt in på kapitaliseringen. Jag delar i stort sett Hedlunds uppfattning och synpunkter. Om man tittar på den enskilda människan ser man att det är en större trygghet om man som fastighetsägare och därmed fastighetsskattebetalare går in i ett avtal och vet att en viss nivå kommer att ligga fast. Jag tror att det skulle vara ett stort värde för oss om vi kunde tala om detta för svenska folket. Per Rosengren undrar om den kommunala avgiften. Det är samma sak här. Det blir en öppenhet, en annan transparens och en större förutsägbarhet. Man vet vilket belopp man kommer att betala i en sådan modell som Kristdemokraterna har önskat i sina reservationer och motioner. Vi måste också se på det totala skattetrycket. Man kan nämna USA t.ex. Det finns säkert stater som har högre skattenivå på fastigheter än vad vi har i Sverige. Men samtidigt har man där betydligt lägre inkomstskatter, så den totala bild som Per Rosengren refererar till visar nog ändå att Sverige är världsledande i beskattning. Det finns länder i Europa - jag kan nämna Frankrike - som har ett helt annat fribelopp på t.ex. förmögenhet. Per Rosengren slår sig för bröstet och säger: Vi har hjälpt till att höja fribeloppet på förmögenhetsbeskattningen! Det är bra - det tackar vi för. Men tycker Per Rosengren att det räcker? Är det en tillräcklig nivå som vi har kommit fram till, eller kan vi förenas i en fortsatt kamp för ett borttagande av förmögenhetsbeskattningen?
Fru talman! På den sista frågan kan jag svara direkt: Nej. Vi föreslår att man ska ta upp halva taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattningen. Det kommer att lösa de flesta problem. Det är intressant att höra att Kenneth Lantz instämmer med vad Carl Erik Hedlund har sagt om kapitaliseringseffekterna. Det är väl jättebra det här! Då är vi alltså eniga om att kapitaliseringseffekter finns, och då ska vi bara diskutera nivån. Det här tycker jag är väldigt intressant. Gå ut och säg detta också i den allmänna debatten! Säg: Vårt förslag kommer att innebära att huspriserna går upp! Det är ju precis det som ni har stått här och sagt i dag. Det är mycket intressant. När det gäller Kristdemokraternas kommunala avgift står Kenneth Lantz och säger: Det är bra, för då vet folk hur mycket de ska betala. Ja, vad ska den kommunala avgiften ligga på? Och med hur mycket ska ni dra in statsbidrag från kommunerna - för det är ju så ni resonerar? Hur stor kommer den kommunala avgiften att vara och vad kommer den att innefatta? Kommer den att innefatta va-avgiften? Ska ni ta bort va-taxan? Jag har hört företrädare för Kristdemokraterna säga att vi ska ta bort va-taxan och införa en kommunal avgift för vatten, vägar osv. Hur har ni tänkt er att det här ska fungera? Vilken nivå ska den kommunala avgiften ligga på? Hur mycket statsbidrag drar ni in från kommunerna? Hur ska kommunerna i så fall klara av det? Detta är några frågor som folk i allmänhet kräver svar på. Ni kan inte hålla på och mörka längre. Upp till bevis!
Fru talman! Jag går gärna upp till bevis. Jag förstår att folk frågar efter detta. Som skattebetalare har man alltid rätt att få svar på sina frågor. Marknadsvärdet ska naturligtvis ligga till grund för de kommunala avgifterna, och de ska framför allt bli lägre än vad de är i dag. Sedan får jag väl ta lärdom av regeringspartiet och stödpartierna och säga att vi bereder frågan. Det har vi lärt oss i den här debatten, och den erfarenheten har vi också från många andra debatter. Vi bevakar frågorna. Vi kommer att se till att det blir en rimlig nivå. Låt oss enas om att vi bereder frågan och att vi arbetar för att det ska bli en lägre kommunal beskattning för fastighetsägarna.
Fru talman! Det här blir fullkomligt absurt. Regeringspartiet och samarbetspartierna bereder väl inte nivån på fastighetsskatten och inkomsterna. Vi har detaljerat angett exakt hur många kronor som ska gå till kommunerna i statsbidrag och exakt hur mycket pengar som ska tas in genom fastighetsskatten. Nu tar vi ställning till hur vi ska fixa den allmänna fastighetstaxeringen. Så står Kenneth Lantz upp och säger att man inte vet hur stor den kommunala avgiften ska vara och hur mycket av statsbidragen som ska dras in. Det är ju genant. Är ni ett politiskt parti? Eller är det bondfångeri ni håller på med? Varför kan ni inte meddela väljarna, svenska folket och fastighetsägarna hur stor er avgift ska vara och hur mycket pengar ni ska beröva kommunerna? Det här är lurendrejeri på hög nivå, och det kommer från ett parti som säger sig stå för etik. Det är skrämmande.
Fru talman! Jag hade inte tänkt förlänga den här debatten, men jag tvingas reagera inför den fantastiska förklaring till att vissa energiinvesteringar inte ska ge upphov till standardpoäng som Per Rosengren gav. Det började lite trevande. Först skulle de inte påverka taxeringsvärdet. Men sedan tyckte jag mig förstå att de ska påverka taxeringsvärdet men inte beskattningsvärdet. Det måste ju innebära att först ska värdet fastställas med beaktandet av värdet av energiinvesteringarna, sedan ska de dras ifrån vid tillämpningen i fastighetsbeskattningen och förmodligen också i arvs och gåvobeskattningen, annars är det ju ganska ologiskt. Till vilken nytta ska då dessa fastställas? Vad är vitsen med detta kineseri och denna byråkrati som inte har något som helst användningsområde? Per Rosengren påstod att det var ett missförstånd från min och andras sida. Jag undrar om det inte är Per Rosengren som är utsatt för dessa missförstånd. Möjligen är det så att han har blivit i grunden lurad i sina överläggningar med Finansdepartementet.
Fru talman! Framtiden kommer säkert att utvisa huruvida jag har blivit lurad eller inte. Faktum är att taxeringsvärdet ska spegla 75 % av marknadsvärdet oavsett vilken typ av investeringar det gäller. När man däremot tar ut skatten ska inte den här typen av energiinvesteringar beskattas. Men självklart ska de ligga till grund för arvs och gåvobeskattning. När det gäller fastighetsskatten ska beskattningsunderlaget utgöra taxeringsvärdet minus de standardpoäng som man har fått på grund av energiinvesteringar. Det är precis det vi i Fastighetsbeskattningskommittén har föreslagit. Dessutom vill jag påpeka att vi var eniga på den punkten i det betänkandet. Därför kommer detta att effektueras.
Fru talman! Jag ser med spänning fram emot att det här kommer att besannas och hur det kommer att tillämpas. Jag har inte så stora förhoppningar eftersom jag har hört Per Rosengren utfästa löften i den talarstol där han just nu står om att plocka bort förmögenhetsvärdet osv. som sedermera inte har kunnat infrias i propositioner. Vi får se vad framtiden bär i sitt sköte i detta hänseende.
Fru talman! Jag har aldrig stått här och lovat att jag ska plocka bort förmögenhetsvärdet. Det vi kommer att kräva inför förhandlingarna nu i höst är att halva taxeringsvärdet ska tas upp i förmögenhetsbeskattningen. Jag har aldrig sagt att jag ska ta bort förmögenhetsvärdet. Det jag har stått här i talarstolen och sagt förut är att vi också skulle driva borttagandet av sambeskattningen, och vi har kommit halva vägen där. Jag tror att Rolf Kenneryd kan konstatera att det hittills inte har varit helt omöjligt för oss att påverka de här frågorna.

Fru talman! Det betänkande vi nu diskuterar innehåller vitt skilda saker. Några döljer sig under beteckningen m.m. i själva rubriken. Huvudfrågan är dock frågan om några tekniska ändringar i vår fastighetstaxering. Folkpartiets inställning till fastighetsbeskattningen och fastighetsskatten redovisas punktvis i vår motion. Vi stryker under att vi vill ta bort den nuvarande fastighetsbeskattningen, att vi vill se till att det i framtiden blir likformighet mellan de olika boendeformerna och att vi vill slå vakt om avdragsrätten för låneräntor. Vi har vidare i många olika sammanhang föreslagit att förmögenhetsskatten ska avskaffas. Det spelar stor roll för många som har fastigheter. Vi föreslår att vi ska frysa taxeringsvärdena på fjolårets nivå tills vi får en ny tingens ordning på fastighetsbeskattningsområdet. Själva betänkandet och propositionen handlar om tekniska förändringar i ett system som borde ändras i sin helhet. Vi har i vår motion pekat på att vi tänker återkomma till de mer detaljerade sakerna i samband med att man gör en större översyn. Fru talman! I dag vill jag yrka avslag på att vi gör de här tekniska förändringarna nu. Jag kommer att lämna in ett sådant avslagsyrkande till talmannen. En av de reservationer som finns med i betänkandet - vi var inte närvarande när själva betänkandet justerades - handlar om hur man ska hantera miljöinvesteringar. Där delar jag den uppfattning som Centerpartiet och kd har redovisat. I den mån det blir votering på den punkten kommer vi i Folkpartiet att stödja det förslaget. Bakgrunden till det är ganska självklar. Det gäller att hitta en tingens ordning som inte motverkar önskemålen och viljan att göra investeringar som är bra för vår miljö. Den exakta tekniska utformningen kan vi gärna diskutera både i kammaren och i andra sammanhang. Det viktiga är att få till stånd en sådan tingens ordning, och jag är inte helt övertygad, för att uttrycka det försiktigt, om att Vänsterpartiet kommer att lyckas med detta i samtalen med Finansdepartementet. Den andra punkten som tas upp gäller frågan om hur man ska ha det med mervärdesskatten i samband med korttidsstudier. Det har kammaren helt nyligen tagit ställning till, enligt vår mening på ett helt felaktigt sätt. Vi och de andra borgerliga partierna har protesterat och röstat emot. Vi har kallat in Lagrådets bedömning av om det är rätt att föra över saker som i mycket liknar myndighetsutövning till organisationer som inte är myndigheter. Men tyvärr har en riksdagsmajoritet beslutat om att genomföra detta. Den fråga som tas upp i dagsläget är vilka momsregler som ska gälla på den punkten. Vi instämmer för vår del helt och hållet i den kritik som finns i reservation 7 mot huvudbeslutet, men vill i det här sammanhanget yrka bifall till den motion som vi har lämnat in. Där föreslår vi ett tillkännagivande om att det är en dålig tingens ordning som riksdagen har genomfört, men vi motsätter oss inte själva mervärdesskatteförändringen. Fru talman! På den punkten vill jag yrka bifall till vår motion.

Fru talman! Jag blir inte riktigt klok på Folkpartiet. Jag trodde att ni ansåg att taxeringsvärdet skulle spegla 75 % av marknadsvärdet. Jag trodde att det trots allt var grunden. På den punkten var det en enig fastighetsbeskattningskommitté. Vi ansåg att på energiinvesteringar skulle man inte ta ut fastighetsskatt. Där är vi totalt eniga. Regeringen har exakt samma uppfattning. Vi kommer att se till att justera beskattningsunderlaget. Då förstår jag inte varför man ska stå här och reservera sig. Vi har ju exakt samma uppfattning, allihop. Det blir bara demonstrationspolitik och inget annat. Men Folkpartiet kanske nu anser att marknadsvärdet inte ska ligga till grund för taxeringsvärdet. Det är faktiskt det som Bo Könberg står här och säger. Det vore intressant om han ville utveckla det.
Fru talman! Det vore alldeles utmärkt om vi vore helt eniga på den här punkten, som det sägs i olika sammanhang. Men det görs ju ingenting. Vi får inga förslag på den här punkten. Den dag vi får förslag ska vi gärna ta ställning till dem. Det vi gör i dag är att skicka en signal till regeringen, som vi litar något mindre på än vad Per Rosengren gör när det gäller att få en sådan tingens ordning. Som jag nämnde i mitt anförande kan man diskutera den exakta tekniska utformningen. Det jag tycker är viktigt att sända är signalen att vi inte vill att detta ska leda till högre beskattning.
Fru talman! Fortfarande: Backar ni från uppfattningen att taxeringsvärdet ska spegla 75 % av marknadsvärdet? Är det inte marknadsvärdet som ska ligga till grund för taxeringsvärdet? Jag blir lite konfunderad. Är det inte en bättre modell att utgå från att justera beskattningsunderlaget? Det är precis det som regeringen kommer att föreslå, och det var det som vi diskuterade i Fastighetsbeskattningskommittén. Det var så det skulle gå till. Man måste lära sig skilja mellan beskattningsunderlaget och taxeringsvärdet i det här sammanhanget. Men Folkpartiet backar alltså från uppfattningen att taxeringsvärdet ska spegla 75 % av marknadsvärdet. Det är väl i och för sig en intressant signal.

Fru talman! Jag tror, Per Rosengren, att vi kan skilja mellan beskattningsunderlag och taxeringsvärde. Jag har nu sagt i två inlägg på raken att vi är fullt beredda att diskutera den exakta tekniska utformningen av detta. Kan man finna en god teknisk utformning som bibehåller kopplingen mellan 75 % av marknadsvärdet och taxeringsvärdet är det en modell som är klart intressant. Det som närmast skiljer oss åt i dagsläget tror jag är den oerhörda tilltro som Per Rosengren känner för regeringen och som jag inte fullt ut delar. Så till mina yrkanden, fru talman. Under punkt 4 yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförts i motion

Fru talman! Jag ska börja med att ge Carl Erik Hedlund rätt i att kostnaderna för boendet är väl höga i Sverige. Men att kostnaderna är exceptionellt höga i Stockholm beror inte primärt på fastighetsskatten utan på orimligt uppdrivna marknadsvärden. Detta att det krävs en årsinkomst på 700 000 kr för att klara av ett småhus i Stockholmsområdet gäller för de som ska köpa nytt hus nu, inte för de som bott där länge. Men visst finns det problem med dagens fastighetsskatt. Det visar sig bl.a. av behovet av den nya begränsningsregeln som gör att inget hushåll ska behöva betala mer än 5 % av bruttoinkomsten i fastighetsskatt. Vi sänkte tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet skattesatsen från 1 1⁄2 % till 1,2 % i höstas, och vi vill fortsätta att sänka skattesatsen. Ett annat stort problem, som andra har varit inne på i debatten, är förmögenhetsskatten. Därför vill vi i likhet med Vänsterpartiet att bara halva taxeringsvärdet ska räknas in i underlaget för förmögenhetsbeskattning. Med gemensamma krafter ska vi nog få igenom det i höstens budgetförhandling. Men eftersom dagens betänkande egentligen rör värderingstekniska frågor återkommer vi i frågan om fastighetsskatten i morgondagens finansdebatt. När det gäller miljöinvesteringar i fastigheter bereder Finansdepartementet, som redan sagts, just nu en regel som ska göra att miljöinvesteringar inte tilllåts påverka fastighetsskatten. Det är inte rimligt att den som satsar pengar på miljöinvesteringar straffas genom högre skatt. Å andra sidan vore det konstigt om investeringar som höjer marknadsvärdet inte också påverkar taxeringsvärdet. Därför är det en vettig lösning som nu bereds, nämligen att miljöinvesteringar tillåts påverka taxeringsvärdet men inte fastighetsskatten.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 11 handlar om allas vårt kära Telia. De senaste åren har vi diskuterat Telias framtid vid ett flertal tillfällen. Det brukar bli debatter just innan jul och sommaruppehåll. Denna gång är det frågan om ett s.k. utskottsinitiativ, motiverat av att regeringen inte hunnit lägga fram en proposition som kan behandlas av riksdagen innan sommaruppehållet. Brådskan motiveras av den snabba utvecklingen på telekommunikationsmarknaden. Regeringen vill, i de eventuellt uppkommande strukturaffärerna, ha möjlighet att agera fullt ut och utan störande diskussioner i riksdagen. Det kan handla om köp och sammanslagningar av och med andra telebolag. Men det kan också, med det föreslagna beslutet som grund, bli frågan om försäljning av Telia till annat bolag. Regeringen ges helt fria händer. Sveriges riksdag avhänder sig makten och ansvaret. Fru talman! Detta är en ytterst allvarlig utveckling, ett raffinerat sätt att minska folkmaktens möjligheter att kontrollera regeringens hanterande av den gemensamma egendomen. För att ta ett så långtgående och viktigt steg, som nu vad gäller Telia, måste riksdagen helt enkelt genom sitt utskott ges en mycket mer fullödig information som garanterar att riksdagen är informerad om regeringens planer och bedömningar. Att utan denna ingående information ge fritt fram till regeringen att hantera ett ägande på hundratals miljarder är oansvarigt och ytterligare ett led i att minska riksdagens makt. Regeringen borde lita på riksdagens utskott, och utskottsmajoriteten borde inte så lättvindigt frånhända sig sin makt. Vi i Vänsterpartiet är angelägna om att Telia kan utvecklas, och vi är också angelägna om att få en sådan struktur på den nordiska telemarknaden att den fortsätter att vara en av de mest dynamiska i världen. Detta är viktigt för teknikutvecklingen och därmed för hela det nordiska näringslivet. Det bör finnas åtminstone ett större konkurrenskraftigt telebolag kvar i Norden. Det är viktigt att huvudkontor och forskning finns kvar och inte köps upp av starka privata intressen. Under en överblickbar framtid är det fördelar med ett relativt stort statligt ägande i ett sådant bolag, dels för att stoppa fientliga uppköp, dels för att upprätthålla en fungerande konkurrens. Telia och övriga nordiska telekombolag står i dag inför hotet att bli uppköpta av större europeiska eller amerikanska telebolag. De nordiska telebolagen och deras ägare borde agera mer aktivt för att hävda det nordiska intresset. Det spel som nu pågår i det tysta handlar tydligen om vilket land, vilket telebolag, som slutligen ska sitta med Svarte Petter. Staterna känner sig pressade att marknadsanpassa sig så långt som möjligt - de försöker trumfa över varandra med att sänka sina ägoandelar. Den planerade fusionen mellan Telia och Telenor var ett försök att skapa ett starkt telekombolag på den nordiska marknaden. Men affären passar inte de intressen som snabbt vill privatisera hela branschen. Den privata marknaden, företagsledningar, nationella låsningar samt, inte minst, pratande politiker förstörde detta goda försök. Utskottsinitiativet om att riksdagen ska avhända sig beslutsrätten i Telia står i bjärt kontrast till den minutiösa behandlingen av Telia-Telenor-affären. Då fick utskottet möjlighet att vända på varje sten. Utskottsordföranden själv var ytterst noga med att få information om varje detalj. Vänsterpartiet anser inte att den snabba utvecklingen på telekommunikationsmarknaden motiverar den föreslagna åtgärden. Dessutom är det endast någon månad sedan denna riksdag avslog propåer om en avveckling av det statliga ägandet i Telia. Fru talman! Det mest besynnerliga i den här frågan är nog ändå det moderata agerandet. När hörde man senast att Per Westerberg och Moderaterna godkände att riksdagen överlämnar hanteringen av några hundra miljarder till regeringen? När hörde vi senast att Moderaterna litade på regeringen - så till den milda grad att man lägger hela Telias framtid i dess händer? Utskottsmajoritetens förslag är allvarligt av flera anledningar. Riksdagen frånhänder sig makten över det samhälleliga ägandet. Riksdagens utskott är inte informerat om regeringens planer för framtidens Telia. Riksdagen fråntas möjligheten att korrigera framtida åtgärder av regeringen. Och: Telia kan nu, utan hörande av riksdagen, säljas till vilket konkurrerande bolag som helst och därmed minska konkurrensen på den nordiska telemarknaden. Fru talman! Det är för mycket begärt att Vänsterpartiet, utan tillräcklig information och utan garantier, ska gå med på detta äventyr. Vi anser att det mesta talar för att just den dynamiska telekommarknaden - där alla talar med varandra, som vi ju hör då och då, och där man inte kan förutse vilka affärer som är möjliga och som dessutom är genomförbara - kan må bra av just den tankefrist som en riksdagsprocess utgör. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Fru talman! Den senaste tidens aktiviteter på telekommarknaden har naturligtvis haft en väldigt stor inverkan på utskottets ställningstagande i fråga om att utöka bemyndigandet för regeringen. När vi för drygt ett år sedan diskuterade frågan kunde kanske ingen förutse den här hastigheten, behovet av omstrukturering etc. Därför har vi ställt oss till förfogande för att ta ett sådant här initiativ. Jag kan mycket väl förstå min utskottskamrat Beijers oro och vånda inför att, så kort tid efter det att vi har gett ett bemyndigande, återigen ta upp frågan. Trots detta vill jag påpeka att det inte riktigt går att jämföra med Telia-Telenor-affären därför att där var det två företag som ägdes av två nationalstater. Det var två företag som inte fanns på börsen och där man kunde föra en ganska öppen diskussion och ha en öppen dialog om avsikter o.d. Här är det fråga om ett företag som finns på börsen. Vi är tvungna att ta särskilda hänsyn till den börsetik och den börssekretess som föreligger. Det skulle vara ogörligt att, som Lennart Beijer här säger, kräva av regeringen en långtgående information. Ytterst skulle det vara till skada för bolaget, och det kan man kanske inte ställa upp på. Jag vill något beröra detta med statligt företagsägande - en fråga som jag förstår att övriga utskottsledamöter kan komma in på. I den debatt som vi tidigare hade om detta har vi från socialdemokratiskt håll hävdat att det är, och ska vara, tillåtet för staten att äga företag och att driva företag samt att det ska vara tillåtet för staten att sälja företag. Det ska också vara tillåtet att omstrukturera företag och att t.o.m. köpa företag. Det beror helt och hållet på vad syftet är och på vilka ändamål som de statliga företagsinnehaven ska gagna. Det som är bra för folket ska vi ställa upp på här i riksdagen. Vi ska alltså kunna driva företag där vi tjänar speciella syften och där vi t.o.m. ska kunna tjäna pengar - det kan väl inte vara skadligt eller skamligt, även om det sker i ett av staten ägt företag. Många företag har haft stor betydelse för utvecklingen i Sverige. Vi har Telia som har byggt upp en heltäckande infrastruktur i första hand för telefoni. Vi har Vattenfall som har bidragit till elektrifieringen av i stort sett hela Sverige. Vi har också andra företag som man kan peka på och som har bidragit till regionalpolitiskt betydelsefulla insatser och insatser av betydelse för sysselsättningen i Sverige. Möjligen kan det finnas behov av att i större utsträckning skapa en policy för de statliga företagen, en ägarpolitik som så att säga från tid till annan är känd och förutsägbar. Jag tror att vi är i behov av att diskutera en sådan ägarpolicy och att den må prövas av Sveriges riksdag. I detta fall har, som sagt, tekniken och utvecklingen gått väldigt fort. Inte alla har kunnat förutse detta - inte ens ledningen i Telia, tror jag. Det finns behov av att omstrukturera och av att fusionera när den här utvecklingen har gått som den gått. Den internationalisering som vi ser och behovet av ökade volymer liksom de pressade marginalerna innebär att företag måste växa för att kunna skapa värden. Vi socialdemokrater inser att där finns ett behov av att skapa ett större utrymme för regeringen, som direkt förvaltare av bolaget, att agera när tid gives. Den begränsning som nu finns ger inte regeringen och staten det utrymme som behövs för att kunna medverka i den strukturomvandling som Telias ledning bedömer som alldeles nödvändig. I motsats till de borgerliga partierna, kanske framför allt Moderaterna, drivs inte vi ytterst av viljan att avveckla det statliga företagsägandet. Däremot kan vi höra från flera borgerliga partier att staten inte ska äga företag. Förmodligen är det av rent ideologiska skäl som man driver den frågan. Vi står nog för en mer pragmatisk inställning, nämligen att man, som sagt, ska se till företagens syften - vilka ändamål de tjänar, vilka tjänster de kan ge svenska folket och vilka pengar de kan tjäna in åt statskassan. Det är detta som vi ska titta på. Jag hoppas att vi så småningom kan komma överens om en politik på området som är klar och tydlig och som har den flexibilitet som staten och regeringen behöver för att bestämma i de här företagen. I det här läget är det fråga om att skapa mera värde i Telia. Vi kan inte i kammaren bestämma hur man ska göra, utan i det här fallet ska vi ge regeringen bemyndigandet att underskrida gränsen 51 % och därigenom möjliggöra för Telia att agera på marknaden. Jag tycker också att det är viktigt att säga att vi har ett ansvar även i Sveriges riksdag för att de 800 000-900 000 aktieägarna ska kunna påräkna ett framtida ökande värde på de aktier som de köpte i Telia. Vi vet själva att det har varit en ganska stor oro och bekymmersamma miner över att värdet på aktien sjönk ganska snart efter introduktionen. Många är förtvivlade över att de kan förlora pengar när de realiserar sina aktier. Därför tycker jag att vi även gentemot dem har ett ansvar. Kan man inte ge regeringen det utrymme som här föreslås äventyras också möjligheterna att skapa en bra återbäring åt dem som äger aktier i Telia. Fru talman! Jag vill till slut yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
Fru talman! Karl Gustav Abramsson säger det som ibland sägs, att sådan långtgående information är det omöjligt att ge i sådana här affärer därför att man skulle omöjliggöra, i det här fallet för Telia, att agera fullt ut. Nog borde man ändå tycka att regeringen ska ha fullt förtroende för riksdagens utskott, som ändå har att hantera sådana här frågor. Det borde vara möjligt att även vid statligt ägande använda den modell som vi vanligtvis använder. Med det här utskottsinitiativet bryter vi också principen att riksdagen ska fatta de avgörande besluten om försäljning och förändring. K G Abramsson har naturligtvis ett visst förtroende för regeringens agerande framdeles, det har jag full förståelse för. Men jag kan inte ha samma tillit måhända. Jag undrar faktiskt om den socialdemokratiska gruppen verkligen har analyserat konsekvenserna av vad ett sådant här beslut skulle föra med sig. Ni ger regeringen fritt fram att hantera statens ägande i Telia. Regeringen kan utan att fråga riksdagen sälja hela den statliga andelen utan att vi egentligen kan vidta någonting från riksdagen. Dessutom underlättar ni för en eventuell - vi får väl hoppas att det inte ska inträffa - moderatledd regering att snabbt utan att fråga riksdagen sälja av hela Telia. Har K G Abramsson klart för sig de konsekvenserna?
Fru talman! Det är väl riktigt, som Lennart Beijer misstänker, att jag har förtroende för regeringen. Jag utgår från att regeringen hanterar frågan om Telia på ett sådant sätt att det gagnar de syften som man avser att uppfylla med detta. Teoretiskt sett kan man sälja av hela Telia. Anledningen till att vi över huvud taget inte gick in på att sätta gräns för bemyndigandet var att vi ytterligare någon gång skulle behöva pröva frågan om att utöka bemyndigandet. Det tyckte vi inte var särskilt bra. Sedan till börsetiken och sekretessfrågan. Jag vill naturligtvis lita på att utskottets ledamöter inte säger någonting utanför de rum som man sitter i och får information om i sådana här frågor, om man nu skulle ha fått information om det. Det är faktiskt att märka att i samband med att utskottet hanterade frågan och innan betänkandet var justerat kunde man läsa i tidningarna och höra i rapporteringen exakt om vad som var på gång. Någonstans måste information läcka ut. Det är till skada för sådana här affärer, det är bara att konstatera. Därför tycker jag att vi kunde komma överens om att sådana här känsliga frågor kan man inte hantera på sedvanligt sätt utan man måste sätta tilltro till, i det här fallet regeringen, att de kan hantera frågan på ett försvarligt och förståndigt sätt och på ett för svenska folket acceptabelt sätt.
Fru talman! Det ligger i sakens natur att när ett statligt ägande i princip ska beslutas och avhandlas i Sveriges riksdag är det en viss tröghetsfaktor i sådana här affärer. Men just därför måste man hitta former. Och jag tror att det vore utmärkt som man kunde hitta en form där riksdagens utskott ges detta tunga ansvar när man ska fatta så här långtgående beslut. En ytterligare konsekvens av utskottets förslag är att man nu knäsätter någon sorts metod att frånta riksdagen makten över det statliga ägandet. Jag undrar om K G Abramsson är beredd att ge samma carte blanche till regeringen när det gäller ägandet i exempelvis Vattenfall. Slutligen: Varför tror K G Abramsson att moderaterna är så beredvilliga med att lägga hela ansvaret på regeringen? Finns det någon analys från den socialdemokratiska gruppen om detta?
Fru talman! På den sista frågan har jag naturligtvis ett ganska klart svar, men jag vet inte om jag är beredd att ge det i kammaren. Det är skojigt att få nypa till i ett sådant här sammanhang när vi av omständigheter som vi själva inte har kunnat påverka ser oss tvungna att utöka bemyndigandet. Det faller väldigt väl in i moderaternas syn på det statliga företagsägandet vore det mystiskt om man inte vore glad för att göra en sådan här sak.

Jag tror att det är nödvändigt att vi har en sådan diskussion och att vi får ett sådant regelverk som gör att vi slipper den här typen av hantering. Jag kan också erkänna att det inte är lustigt att ett år efter det att vi har haft en stor fråga på bordet vi får den igen. I det här fallet anser jag att vi faktiskt är förpliktigade att ge regeringen det här bemyndigandet.

Herr talman! Det är korrekt som K G Abramsson säger att det har varit aviserad en ägarpolicy från Näringsdepartementet under en längre tid. Vi har väntat ivrigt från oppositionen på den. Vi vill gärna ha svar på vilka företag som det utifrån regeringens synvinkel finns skäl att äga, vilka företag som man kan avyttra eller driva i strikt kommersiell anda. Vi har den principiella uppfattningen, precis som våra borgerliga broderpartier, att vi vill utveckla företagen, vi vill skapa möjligheter för dem att utvecklas. Därför har vi en ägarpolicy där vi har gått igenom företag för företag vilka vi tror kan utvecklas, stärkas och bli slagkraftigare när de får komma ut på kapitalmarknaden eller säljas till andra ägare där de har större förutsättningar att utvecklas, expandera och skapa välfärd. Näringsutskottets betänkande nr 11, som vi nu behandlar i kammaren, är ett ganska unikt betänkande. Det är ett utskottsinitiativ, en exceptionell åtgärd som ett riksdagsutskott kan vidta och som enligt riksdagsordningen fordrar näst intill enhällighet. Jag är därför glad över att vi har kunnat få en överväldigande majoritet i utskottet för detta initiativ. Jag beklagar att Vänstern, kommunisterna, har ställt sig utanför. Det finns de som har velat rädda regeringen. Men vi gör det inte för att rädda regeringen i sig, utan för att skapa och trygga nationella värden för Telia som bolag, för Telias anställda, för Telias närmare en miljon småsparare. Därmed blir det möjligt för bolaget att utvecklas. I motsats till Lennart Beijer har jag den uppfattningen att det inte går att styra börsnoterade bolag från riksdagens kammare. Vi minns ju alla hur det gick när man skulle göra strukturaffär mellan det statliga Bofors och Saab i Linköping. Man stod och hoppade i korridorerna utanför, men det tog mellan fyra och sex månader från beslut till dess att klubban föll i kammaren. Det går inte att bedriva affärer med börsnoterade bolag på det sättet och förhandla inför öppen ridå. Man måste ge förtroende och löplina till den sittande regeringen. Det är självklart att jag gärna skulle ha sett och haft större förtroende för en borgerlig regering som hade hanterat detta. Men i brist på riksdagsmajoritet för borgerligheten måste man respektera den majoritet som finns, och då är det sittande regeringen som måste ha fullmakt att kunna handla i bolagets intresse och i skattebetalarnas intressen. Det finns trots allt en hel del att lära av det som har skett. När den borgerliga regeringen i början av 90-talet införde den första regleringen av telemarknaden i syfte att framtvinga konkurrens från ett naturligt monopol skapades den mest verkningsfulla och bäst fungerande teleavregleringen som man har sett, enligt våra amerikanska vänner. Det finns även akademiska uppsatser av internationellt ryktbara ekonomer där man har kommit fram till att detta kanske var det enskilt viktigaste beslutet som fick hela tele och IT-marknaden att explodera på ett utomordentligt sätt i Sverige. Avregleringen backades upp genom att man erbjöd anställa pc:ar i hemmen. Därmed skapade man ett testmarknad på tele och IT-området som har gjort Skandinavien världsledande på området samtidigt som man har skapat tiotusentals nya jobb. Efter det lyckosamma införandet av konkurrens och marknadsekonomi på telemarknaden argumenterade vi redan våren 1995 för att man skulle utnyttja det mycket exceptionellt fina läge som svenska telebolag befann sig i till att göra affärer och därmed bli börsnoterade. Vi har alltsedan våren 1995 drivit kravet på börsnotering av Telia, och då har vi inte sett som något strategiskt intresse att staten ska kvarstå med ägande i bolaget. Den situation som vi nu ser med avregleringar och konkurrens på telemarknaden i hela världen, och i synnerhet i Europa, liknar mycket det som vi har sett i motsvarande utvecklingstermer på andra områden. På 80-talet fanns det över 40 tillverkare av tåg i Europa medan det fanns fyra tillverkare i USA. Konkurrenssituationen var i det närmaste hopplös för de små, framgmentiserade europeiska tillverkarna. Därmed kunde man förutse stora strukturförändringar för att företagen skulle bli internationellt konkurrenskraftiga, för att sänka konsumentpriserna och för att se till att bevara så många arbetstillfällen som möjligt. Samtidigt skapade man välfärd genom dessa strukturförändringar. Det är likadant nu på telemarknaden. Det handlar om att äta eller ätas. Man kan naturligtvis sätta fotboja på ett statligt bolag och förhindra det att medverka i denna omstrukturering. Därmed blir bolaget kvar med en högre kostnadsstruktur jämfört med de bolag som kan agera. Då blir det ett mindre bolag som är mindre lönsamt och mindre attraktivt. Vi hade synpunkter på börsintroduktionen och på Telia-Telenor-affären. Jag tycker att Vänstern borde fundera lite grann hur det gick i Telia-Telenoraffären när två regeringar skulle förhandla utifrån värderingar från stora internationella firmor, men där det inte fanns några marknadsvärderingar av Telia och Telenor. I det läget var man beredd att sälja Telia för 60 % av värdet. När börsnoteringen kom visade det sig att det borde snarare ha varit 70 %. Det rör sig om värden på tiotals miljarder kronor i felräknade pengar. Det visar att man inte ska göra affärer mellan helstatliga bolag, utan man ska göra affärer med noterade bolag. Då får man de bästa värderingarna samtidigt som man tillvaratar skattebetalarnas intressen. Vi kritiserade börsintroduktionen därför att man ville behålla ett statligt majoritetsägande, vilket normalt sett ger en form av rabatt i bolaget och inte en klar, entydig signal om en fortsättning av strukturaffärerna. Jag ska inte ta upp diskussionen om prissättning. Det kan jag göra vid andra tillfällen i kammaren. Men jag tror att vi fick rätt. Regeringen borde inte ha varit bunden till ett fortsatt statligt majoritetsägande i Telia. Så sent som i början av april avslog den här kammaren reservationer från de fyra borgerliga partierna som innehöll krav på att man skulle ge den socialdemokratiska regeringen löplina för att den skulle kunna ta till vara Telias nationella intressen, skattebetalarnas intressen och sysselsättningsintressena. Reservationerna avslogs av kammaren. Vi ställer nu upp, inte för att rädda regeringen - det får andra göra - utan för att rädda bolaget så att det inte blir en munsbit som äts upp av andra. Det ska som ett av Sveriges viktigaste bolag i tid kunna utnyttja sin obestridliga teknologiska kompetens och sitt kunnande. Telia måste fullt ut få medverka i strukturomvandlingen på telemarknaden för att värna det nationella intressena. Jag önskar att kammaren vore beredd att göra detsamma för ett annat stort nationellt företag, nämligen Vattenfall. Vattenfall har egentligen exakt samma problem, samma svårigheter och samma behov som Herr talman! Jag beklagar att Vänstern inte ställde upp för att värna om Telia och Telias framtid. Jag beklagar den gammaldags synen att riksdagens utskott och kammaren ska förhandla i affärsuppgörelser mellan börsnoterade bolag.

Nu gäller det att ta till vara de intressen som finns kvar, och de är betydande. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande, och jag vill speciellt markera det borgerliga särskilda yttrandet där vi inte anser att det finns skäl för att staten långsiktigt ska kvarstå med något ägande i Telia.